Fru talman! Tyskland nämndes. De svenska kristdemokraterna med Alf Svensson i spetsen har anledning att följa vad deras partikamrat Helmut Kohl uträttar. Men de tyska kristdemokraterna sitter ju i ungefär samma situation som vi gör här i Sverige, trots att de har fört en politik som rimligen ligger närmare vad Bo Lundgren efterfrågar. Så det finns anledning att också på den punkten vara litet ödmjuk. Jag beskylls för att vara en skattehöjare. Jag tar gärna på mig den kritiken. Jag har medverkat till höjda skatter i stor omfattning; det är sant. Jag beklagar skattehöjningarna. Men tyvärr har jag också fått genomföra stora besparingar i trygghetssystemen. De som demonstrerar på gator och torg är faktiskt människor som har drabbats av besparingar i a-kassa, i barnbidrag, i bostadsbidrag, i pensioner, - besparingar i de trygghetssystem som faktiskt är sådant som mer än något annat kan förklara bekymren för exempelvis de ensamstående mammor som vi nu talar om. De har inte drabbats av skattehöjningarna. Men det är skattehöjningarna som är det som är Lundgrens intresse. Där har vi faktiskt lagt ut bördorna på de bäst ställda i samhället. Det är höjda kapitalskatter, Bo Lundgren. Det är inte ensamstående mammor som har aktieutdelningar. Det är en bibehållen förmögenhetsskatt, Bo Lundgren. Det är inte ensamstående mammor som är förmögna. Men Bo Lundgrens retorik är så fastlåst vid det intresse han företräder att han när han skall angripa finansministern tar till den grupp i samhället som nu kanske sitter mest i kläm, de ensamstående mammorna, för att få ett argument för att ytterligare pressa ned skatterna för de bäst ställda. Det är moderatpolitik, dålig moderatpolitik, och någonting som aldrig någonsin har fungerat som underlag för en budgetsanering. Budgetsaneringen ligger fast. Den skall genomföras. Vi är på väg åt det hållet att vi får grepp om de offentliga finanserna. Vi klarar konvergenskriterierna. Det är min övertygelse, fru talman.

Fru talman! Sten Andersson har i en interpellation frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att föreslå i syfte att införa påföljder för dem som utan egen vinning gömmer eller hjälper utlänningar som inte fått asyl att hålla sig undan avvisning. Den som söker asyl i Sverige har möjlighet att föra fram sina skäl och få dem ordentligt utredda. Först efter en noggrann prövning i två oberoende instanser och om den sökande saknar skäl för att få uppehållstillstånd fattas beslut om avvisning. Utlänningslagen förutsätter att den avvisade då lämnar landet självmant. Tyvärr väljer en del att i stället hålla sig undan i den oftast orealistiska förhoppningen att myndigheterna efter ett tag skall vekna. Många gånger understöds detta av svenskar som engagerar sig i ärendet och ibland går så långt att de aktivt stöder ett undanhållande. Det är eftersträvansvärt att så många som möjligt intresserar sig för invandrings och flyktingfrågor. Inte minst är det viktigt att visa deltagande i enskilda människoöden. Att ge människor falska förespeglingar om möjligheten att trots ett avvisningsbeslut få stanna i Sverige är emellertid inte något som hjälper den som fått beslutet att se realistiskt på sin framtid. Vi får i detta sammanhang inte glömma de stora psykiska påfrestningar som inte minst barn utsätts för om de hålls gömda. Detta framgår bl.a. av en utredning som Socialstyrelsen och Invandrarverket genomförde under år 1993 rörande förhållandena för gömda barn. I utredningen redovisas fall där t.o.m. mycket små barn lider av depressioner och långvarig apati, tillstånd som i värsta fall kan leda till självmordsförsök. Den som bidrar till eller uppmuntrar ett undanhållande tar således på sig ett stort ansvar. En viktig princip i ett rättssamhälle är att beslut som fattas i enlighet med de lagar riksdagen stiftat skall respekteras. I många länder har man av olika skäl valt att inte försäkra sig om att den som fått ett avvisningsbeslut också lämnar landet. Detta medför att ett stort antal människor kan dröja sig kvar och leva illegalt, ofta under mycket svåra sociala förhållanden och med risk för kriminalitet. Jag tror att vi alla kan vara överens om att vi skall undvika sådana förhållanden i Sverige. Det finns många skäl att vara starkt kritisk mot dem som av missriktad välvilja stöder ett undanhållande. Min uppfattning är att de handlar fel och att de snarast försvårar situationen för den de avsett att hjälpa. Något generellt förbud att gömma utlänningar finns inte i utlänningslagen. I stället stadgas straffansvar i 10 kap., 3 § för den som genom att dölja en utlänning eller genom annan liknande åtgärd försöker hindra att avvisnings eller utvisningsbeslut verkställs och detta sker i vinningssyfte. Den påföljd som kan bli aktuell är fängelse i högst ett år eller böter. Utlänningskommittén föreslog i sitt slutbetänkande år 1981 att ett system med påföljder skulle införas, oavsett om vinningssyfte förelåg eller inte. Kommittén framhöll att underlåtenhet att beivra handlingar som syftar till att hindra att ett beslut verkställs, skapar ett intryck av att samhället inte menar allvar. I regeringens förslag till ny utlänningslag följande år föreslogs straffansvar endast i de fall gömmandet skett i vinningssyfte. Dåvarande invandrarministern Karin Andersson ifrågasatte såväl lämpligheten som värdet av straffsanktioner mot personer som ingriper på tvingande medmänskliga bevekelsegrunder för att, som de uppfattar situationen, skydda en medmänniska från hotande förföljelse i hemlandet. Riksdagen följde regeringens förslag. Den parlamentariska flyktingpolitiska kommittén har i sitt betänkande om ny flykting och invandringspolitik inte föreslagit ändring av straffansvaret för den som försöker hindra att ett avvisnings eller utvisningsbeslut verkställs. Detta tolkar jag som att kommittén var till freds med gällande lagstiftning. De människor som agerar utan att ha vinningssyfte gör så i konsekvens med sin övertygelse. Ett sådant handlande bör enligt min mening kriminaliseras först om det hotar vitala samhällsintressen eller kränker enskilda individers rättigheter. Verksamheten har ännu inte medfört sådana konsekvenser. Den har inte heller nått sådan omfattning att tilltron till myndigheternas förmåga att verkställa avvisnings och utvisningsbeslut urholkats. Även om jag anser att verksamheten är klart olämplig och mycket godtycklig ansluter jag mig därför till den uppfattning riksdagens majoritet hade när nuvarande bestämmelser infördes. Jag har således inte för avsikt att nu föreslå någon ändring av den aktuella påföljdsbestämmelsen.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Min interpellation baseras på den fundamentala principen i ett demokratiskt samhälle att lagarna skall gälla för alla. Ett samhälle fungerar inte om vissa personer tillåts bryta mot det och tolka lagarna efter eget omdöme. Jag måste säga att jag är ytterst förvånad över att statsrådet enligt sitt svar i dag tydligen accepterar den tingens ordning som nu råder. Det kan faktiskt få konsekvenser inom andra områden om någon inte tycker sig kunna acceptera en viss lag utan bryter mot den. Man kan ju då referera till att samhället i andra sammanhang tydligen ser mellan fingrarna när det gäller ett sådant agerande. Sverige har nog i stort under de senaste åren varit det land som bedrivit den mest generösa asyl och flyktingpolitiken i Europa. Som bevis för det kan noteras att människor som fått asyl i Sverige baserat på internationella konventioner utgör ett fåtal procent. Övriga har fått asyl baserat på regler som vi i Sverige själva åstadkommit och som i många fall saknar motsvarighet i andra europeiska länder. Trots detta händer det att människor får avslag. Det finns inte skäl nog, trots vår generella bedömning, för dem att få stanna i Sverige. De flesta lämnar då landet - men alltså inte alla. Vi ser hur det i medierna spelas upp scener i stil med det som hände uppe i Åsele. Men jag vill betona, fru talman, att man aldrig skall kritisera en enskild individ, utan kritiken mot svensk asylpolitik skall riktas mot de 349 som sitter i Sveriges riksdag. Statsrådet anser inte att det rör sig om tillräckligt många. Men den 1 januari 1996 var 7 000 personer efterlysta - personer som skulle lämna landet och som bevisligen inte gjort det. En del av dem finns kvar, gömda här i Sverige. Enskilda, organisationer och Kyrkan deltar i den här verksamheten. Detta accepteras tydligen, men konsekvenserna kan få en omfattning som vi kanske inte tänkt oss tidigare. De 7 000 som jag nämnde är alltså tydligen inte tillräckligt många. Hur många behöver det bli fråga om innan statsrådet är beredd att vidta åtgärder? Till sist: Låt vara att en enskild person tycker att ett asylavslag inte är rätt enligt vederbörandes uppfattning. Men det kan ju finnas fall med andra brott som människor begår i Sverige och där människor inte tycker att domen blir riktig. Skall man då försvara t.ex. en person som gömmer en efterspanad brottsling? Ytterst måste det ju bli konsekvensen av den brist på ställningstagande som statsrådet här i dag har visat.
Fru talman! Jag håller naturligtvis med Sten Andersson om att det förhållandet att enskilda och organisationer gömmer personer för att förhindra att avlägsnandebeslut verkställs är ett problem. Handlingar av det slaget kan lätt undergräva respekten för demokratin. Det som jag dock ser som allvarligast i sammanhanget är att de gömda personerna ofta far väldigt illa. Det gäller inte minst barnen, som ofta visat sig ta skada av att leva isolerade, gömda. Jag vill här passa på att erinra om barnkonventionen och den senaste tidens debatt om barnets bästa. Jag hävdar naturligtvis att isoleringen av barn i gömmarsituationer aldrig kan vara förenligt med de tankar som bär upp barnkonventionen. Min strävan när det gäller detta område är att få slut på den ordning som råder i dag, dvs. att människor som fått besked om att de inte får stanna i Sverige håller sig undan myndigheterna. Vi vet att dessa personer ofta göms av bl.a. svenska vänner. Det kan vara landsmän, Kyrkan eller olika frivilligorganisationer. Jag tror dock att det kan vara svårt att få bukt med problemet enbart genom en kriminalisering. Som jag tidigare sade finner jag det inte för tillfället angeläget att införa påföljd för den här typen av handlingar. I första hand måste vi försöka finna andra vägar att komma till rätta med problemet. En väg kan vara att försöka bygga upp ett ökat förtroende mellan å ena sidan dem som av övertygelse och medkänsla gömmer dessa människor och å andra sidan de myndigheter som fattar beslut. Jag är väl medveten om att detta inte är en lätt uppgift. En förutsättning för att kunna skapa ett förtroende är att människor informeras och får kunskap om hur arbetet bedrivs av våra myndigheter och vad som ligger till grund för att t.ex. en barnfamilj inte tillåts stanna i Sverige. Jag hoppas att den proposition som vi nu arbetar med inom det flyktingpolitiska området blir ett första steg i denna riktning. I propositionen försöker vi tydligt förklara och ge en bakgrund till den politik som vi vill föra. Tydlighet är viktigt. Jag hoppas att vi på ett begripligt sätt kommer att kunna förklara för människor varför inte alla som söker sig till Sverige kan få stanna här, även om de har barn. Som jag nyss nämnde, drivs ofta de människor som ägnar sig åt denna verksamhet av ett starkt humanitärt engagemang. Därför är det tveksamt om en kriminalisering skulle få någon verklig effekt. Resultatet kan i stället bli det rakt motsatta, nämligen att den enskilde, som ett led i att uppmärksamma omgivningen på vad som uppfattas som ett inhumant myndighetsbeslut, gärna tar på sig ett straff. Jag tror alltså att vi i första hand skall försöka finna andra lösningar än att kriminalisera dessa handlingar. Förutom information är jag övertygad om att en viktig åtgärd är att förkorta handläggningstiderna. Det kanske låter cyniskt, men ju längre en person vistats i Sverige, desto mer behjärtansvärt kan det kanske kännas att gömma honom eller henne när ett avslagsbeslut har meddelats. Även om det inte i första hand är av den anledningen vi strävar efter att få ned handläggningstiderna, tror jag att det kan ha betydelse också i den här frågan.
Fru talman! Jag kan hålla med statsrådet om att antalet gömda, icke asylbeviljade utlänningar kanske inte skulle bli mindre om man kriminaliserade denna gärning. Men det här problemet, och det är min fundamentala kritik mot de nuvarande agerandet, kan skapa andra problem. Människor kan undra varför några, när det passar, skall få bryta mot gällande lagstiftning och inte andra? Jag vet att många människor här i Sverige, nästan de flesta, tycker att det finns någon lag som är felaktig. Man accepterar dock att den är tillkommen i demokratisk ordning, och att man får leva med den. Man får försöka agera via politiska partier eller via sina företrädare för att få en ändring till stånd. Så länge lagen gäller, kan man dock inte ta den i egna händer. Där man har försökt detta, har resultatet alltid blivit anarki. Det befrämjar sannerligen inte den demokratiska utvecklingen. Det är klart att det är svårt för statsrådet att svara på min fråga om hur stort antal fall det skulle behöva vara fråga om innan man från regeringens sida vidtar åtgärder. Statsrådet svarade inte, och det kan jag kanske förstå. Jag tycker dock att utvecklingen, mot bakgrund av vad som gällde 1981, då man diskuterade det här och en utredning rekommenderade straffsanktioner, har varit enormt negativ. Det antal som diskuterades 1981 är kanske 10 % av det antal som är aktuellt i dag. Jag tror inte att detta är en signal till dem som gömmer sig om att de kan fortsätta. Men tyvärr kan det, fru talman och herr statsråd, bli en signal till andra. Somliga personer kan tänka att en viss lagstiftning passar inte mig. Då struntar jag i den. Jag kan peka på, och referera till, andra som har lyckats med detta utan att samhället gjort mer än att informera. Vi har ju sett, herr statsråd, att informationen om denna fråga hittills misslyckats närmast totalt.

Fru talman! Ulla Löfgren har frågat mig vilka åtgärder som regeringen avser att vidta för att återställa skador på översvämningsdrabbade enskilda vägar. Bakgrunden till frågan är de översvämningar som drabbade delar av landet under våren 1995 och som bl.a. föranledde skador på såväl det enskilda som det allmänna vägnätet. Skadorna på det enskilda vägnätet bedöms av Vägverket till drygt 8 miljoner kronor. När det gäller skador på de enskilda vägar som inte är statsbidragsberättigade är det den enskilde väghållaren som avgör vilka åtgärder som skall vidtas. Denne bekostar också själv dessa åtgärder. Något statsbidrag för att åtgärda skador på dessa vägar är inte aktuellt. Villkoren för detta finns reglerade i förordningen om statsbidrag till enskild väghållning. Statsbidrag lämnas till byggande och drift. De vägar som skadades under vårfloden 1995 åtgärdades tämligen omgående genom att särskilda driftbidrag lämnades till de drabbade vägföreningarna. Eftersom anslaget till enskilda vägar är ett reservationsanslag, är de resurser som står till Vägverkets förfogande för utbetalning av statsbidrag begränsade. Därför undanträngs andra väghållningsbehov på det enskilda vägnätet när skadade vägar skall återställas. För att detta inte skulle drabba regionerna med de största skadorna har Vägverket omfördelat medel från andra regioner. Vägverket kommer att förfara på motsvarande sätt när det gäller statsbidrag till de skador som återstår att åtgärda i Västerbottens län. Utrymme för att åtgärda de skadade vägarna m.m. skapas genom omfördelning inom anvisade anslag. Särskild hänsyn till översvämningsskadorna tas också av Vägverket när budgetramarna fördelas per region. Mot bakgrund av vad jag anfört finner jag att erforderliga åtgärder har vidtagits av Vägverket inom ramen för beviljade anslag och gällande regler. Det finns därför inga skäl att vidta några ytterligare åtgärder från regeringens sida.
Fru talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Tyvärr gjorde det mig inte glad. Det gör mig faktiskt ordentligt upprörd. Det är möjligen sant, som statsrådet säger, att Vägverket under 1995 i någon mån omfördelade medel från andra regioner till de regioner som drabbats av översvämningsskador på det enskilda vägnätet. Trots detta är det helt uppenbart att alla skador inte kunnat åtgärdas. Nu säger kommunikationsministern att Vägverket kommer att förfara på motsvarande sätt när det gäller de skador som återstår att åtgärda i Västerbottens län. Får jag lov att fråga statsrådet: Hur skall detta kunna ske? Jag skulle vilja se den Vägverksdirektör som släpper ifrån sig ett enda öre av det halverade anslaget till en annan region! Det är tillräckligt svårt för Vägverket att bemöta vägföreningarnas berättigade kritik som det är nu utan att man dessutom ytterligare skall behöva nagga den knappa kakan i kanten. Kan kommunikationsministern tala om för mig vilket ansvar som vägföreningar i Skåne, Blekinge, Småland, Östergötland osv. har för översvämningsdrabbade vägar i Västerbotten? Räcker det inte med att de står för en avsevärd summa per år i avgifter och eget arbete för vägar som är av sådant allmänt intresse att staten har ett intresse av delfinansiering? Det är en insats som under det här året kommer att behöva mer än fördubblas. Är det rimligt att ålägga exempelvis Smålands bönder betalningsansvaret för naturkatastrofer i Lappland? Är inte det en börda som hela svenska folket borde bära gemensamt? Hur skall, fru statsråd, något utrymme kunna skapas genom omfördelning av anvisade anslag? "Särskild hänsyn till översvämningsskadorna tas också av Vägverket när budgetramarna fördelas per region", säger kommunikationsministern i svaret. Men budgetramarna är redan fördelade. Hur kan statsrådet säga att erforderliga åtgärder har vidtagits av Vägverket? Det finns ju inga medel. Antingen är statsrådet otroligt blåögd eller också tror statsrådet att jag är lättlurad. Om statsrådet är blåögd och tror på vad som sägs i det svar som hon nyss läste upp, kan jag tala om att det inte blir någon ny bro i exempelvis Fatsjöluspen om inte regeringen ingriper och anvisar hur medel kan anskaffas eller omfördelas. Den ohyggliga tanke som slår mig är att statsrådet varken är mer blåögd än andra eller håller mig för lättlurad, utan regeringen helt kallt ligger lågt i hopp om att detta skall bidra till en påskyndad avfolkning av de glesast bebyggda områdena i Sverige. Fru talman! I Länsstyrelsens i Västerbotten första brev till regeringen med anledning av översvämningsskador förutsattes att ett hundra-procentigt anslag skulle utgå för återuppbyggnaden. Tycker inte statsrådet att det vore mer än rimligt? En vägförening kan inte försäkra sig mot katastrofer. De allmänna vägarna är alltid försäkrade på så vis att skattebetalarna går in och till hundra procent betalar återställningskostnaderna efter en naturkatastrof. Borde inte de som är delägare i en enskild väg kunna räkna med samma katastrofskydd? I vårt grannland Norge var det självklart för den socialdemokratiska regeringen att staten stod för katastrofhjälpen. Fru talman! Jag har inte fått något tillfredsställande svar på hur regeringen tänker se till att de översvämningsdrabbade enskilda vägar och broar som ännu inte återuppbyggts kommer att få finansieringsfrågan löst. Får jag därför slutligen fråga: Anser kommunikationsministern att regeringen inte har något ansvar för att frågan löses?
Fru talman! Liksom Ulla Löfgren är jag bekymrad om de enskilda vägarna. Vi har äntligen lyckats påverka Socialdemokraterna och Centerpartiet så att de förstår att det var fel att föreslå nedskärningar och kommunalisering av bidragen till enskilda vägar. Genom diskussioner i trafikutskottet är hotet om kommunaliseringen nu undanröjt. Vidare har vi fått Socialdemokraterna och Centerpartiet att uttrycka en avsikt att öka bidragen till enskilda vägar i nästa budget, dvs. budgeten för 1997. Vi i de övriga partierna ville ordna ett tillskott redan under innevarande år. Jag har full förståelse för att det är svårt att ordna akuta insatser, men diffusa löften inför framtiden räcker inte för att hålla de enskilda vägarna öppna för allmän trafik, vilket ju är särskilt angeläget i landets mer glesbefolkade delar. Jag vill därför ta vara på detta tillfälle och vädja till kommunikationsministern att noggrant se över vilka möjligheter det finns att redan under innevarande budgetår omdisponera pengar inom Vägverkets budget exempelvis genom att minska på nyinvesteringarna för att upprätthålla det enskilda vägnätet.
Fru talman! Om det anses blåögt att som regeringsföreträdare ta ansvar för den samfällda ekonomiska situationen accepterar jag gärna det epitetet. Det är faktiskt det som det handlar om när det gäller det anslag som Kommunikationsdepartementet har både till statliga och till enskilda vägar. Detta har fått vidkännas ordentliga neddragningar, precis som andra anslag i andra departement har fått göra. Det är ju det här som är grunden till det hela. Till Lennart Fremling vill jag säga att om man skulle göra en omfördelning av anslaget till nyinvesteringar i det statliga vägnätet under 1996 skulle det nästan bli en minuspost. Det finns ytterst begränsade medel att ta av. Jag vet också att trafikutskottet har diskuterat anslaget till enskilda vägar under 1997, alltså för nästa budgetår. Detta kommer självfallet också att drabba nyinvesteringar eller andra anslag till vägarna. Det är ju inte så att pengarna till dessa områden kommer som en skänk från himlen. Jag övergår nu till det som Ulla Löfgren talade om, nämligen åtgärder för översvämningsdrabbade vägar. Småländska bönder skulle ha drabbats särskilt illa av att det har varit översvämningar i Västerbotten. Jag är alldeles övertygad om att Ulla Löfgren känner till att det är huvudkontoret som sköter omfördelningen. I huvudkontorets direktion sitter samtliga regionchefer med. De tar ett gemensamt ansvar för den typen av omfördelningar som beror på t.ex. översvämningar. Det är inte så att man är särskilt otrevlig mot någon regionchef, utan man tar ett gemensamt ansvar såväl i Vägverket som i andra statliga myndigheter och verk. När det gäller bron vid Fatsjöluspen, som är akut, beräknas kostnaden till ca 2,5-4,5 miljoner kronor. Jag har ingen anledning att misstro den uppgift som jag har fått från Vägverket, att det redan finns ett bidrag beviljat till projektering av den nya bron, som kommer att uppföras under 1997. Man kommer att få ett särskilt driftsbidrag på 70 % till den eller ett byggnadsbidrag på närmaste belopp. Pengarna kommer att betalas ut under 1997 då bron skall byggas.
Fru talman! Nej, fru statsråd, jag tycker inte att det är blåögt att ta ansvar för den samfällda ekonomin. Det är viktigt att man gör det. Men vad jag talade om var att man inom det ansvaret också måste se till att man behandlar människor anständigt. Man måste prioritera människor som har hamnat i en katastrofsituation och inte kan vänta före annat. Hela skattekollektivet, alla vi som färdas på de allmänna vägarna, kunde ha varit med och delat det ansvaret till hundra procent så att man hade fått hundra procent i statsbidrag. Jag vet att det efter många om och men har lämnats bidrag till projektering av bron vid Fatsjöluspen. Men jag vet också att det inte finns några medel för återuppförandet av en ny bro. Det var med stor vånda och mycket möda som man fick fram pengar till projekteringen under innevarande år. Jag tror nog också att vägdirektörerna är beredda att ta ett ansvar i ledningsgruppen. Men icke desto mindre, fru statsråd, beslutade man i Vägverkets ledning att det skall omfördelas pengar från Småland, Västergötland, Östergötland och Skåne till översvämningsdrabbade vägar i Lappland. Det är då de enskilda vägföreningarna och deras ägare som får gå emellan och betala på samma sätt som de två familjer i Västerbotten som fick betala 75 000 kr i ökade kostnader i år för sin enskilda väg. De får också vara med och betala. Jag tycker inte att det är rättvist. Detta borde vi stå för via anslaget till det allmänna vägnätet, antingen från driftsanslagen eller från investeringsanslagen. Statsrådet sade i sitt svar att Vägverket hade omfördelat pengar från 1996 till 1995 till de översvämningsdrabbade allmänna vägarna. Jag tycker att det då borde vara lika lätt att omfördela pengar från 1997 till 1996 för att lösa frågan om de enskilda vägarna.
Fru talman! Vi i Folkpartiet tror inte på någon skänk från himlen. Vi förstår mycket väl att om man lägger mer pengar på ett ställe så måste man i motsvarande mån lägga mindre pengar på ett annat ställe. Men vår analys leder till konstaterandet att det har satsats för litet pengar på drift och underhåll, vilket innebär en risk för en förstöring av vägkapitalet. Därför är det naturligt att bidragen även till enskilda vägar höjs för nästa budgetår. Men för innevarande budgetår vill jag i alla fall vädja till kommunikationsministern att se över om det finns möjligheter till sådana omfördelningar från några nyinvesteringar inom vägsektorn som ännu inte har påbörjats och som man kan överföra pengar från för att inte bidra till en ökad kapitalförstöring av vägnätet.
Fru talman! När det gäller den solidariska finansieringen och Vägverkets anslag är det ju så att om Västerbotten har bekymmer det här året kan det vara Värmland och Småland som har bekymmer ett annat år. Det går ju ut på att man skall dela på bördan när det inträffar saker. Det är vad den solidariska finansieringen innebär. Det är ju inte fråga om att smålänningarna skall betala, utan de får ett mindre bidrag. Det måste man komma ihåg. Systemet med enskilda vägar bygger på en egeninsats. Det är det som är skillnaden mot det allmänna vägnätet som helt och hållet betalas via skatter. Det är inte fråga om några gratispengar, det måste vi faktiskt komma ihåg. 1996 och omfördelning mellan 1996 och 1997 är den att mellan 1995 och 1996 fanns det ett anslag. Men för 1997 finns det ännu inga anslag beviljade, eftersom den budgeten inte är fastställd. Om man skulle göra någon omfördelning av 1996 års anslag kan jag spontant tänka mig att ta från bärighetsanslaget. Det är det enda anslaget som man kan få loss pengar ifrån. Men det drabbar ju då andra mycket angelägna åtgärder som jag tror att vi är överens om. Det är oerhört viktigt inte minst för näringslivet och också av regionalpolitiska skäl att tjälskadorna skall minskas. När vi diskuterar detta skall vi vara medvetna om att om man tar från ett ställe så drabbas också ett annat ställe. Den avvägningen i det enskilda fallet görs av Vägverket. Jag tror också att det är den myndighet som fortsättningsvis skall göra denna enskilda avvägning.
Fru talman! Jo, statsrådet, jag är mycket väl medveten om att det hela tiden handlar om prioriteringar av vad som är viktigt och vad som inte är viktigt. Sådana prioriteringar måste man ju göra. Men det halverade bidraget till enskilda vägar och inställningen till de katastrofdrabbade enskilda vägarna i glesbygden i Sverige pekar åt ett enda håll. Jag vill fråga kommunikationsministern: Har inte Sverige i dag råd med att ha en landsbygd och glesbygd? Men säg det då att det är den socialdemokratiska regeringens uppfattning!
Fru talman! När det gäller prioriteringar, är det så att socialdemokratin och Centern har tagit ansvar för att få Sveriges ekonomi på fötter, för att vi skall kunna ha pengar både till investeringar i vägar och järnvägar och till en ordentlig satsning på drift och underhåll.

När man företräder ett parti från den tidigare regeringen skall man nog tala med något mindre bokstäver vad gäller fördelningen mellan glassiga projekt och underhåll och om de mindre vägarnas betydelse.

Fru talman! Lennart Hedquist har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att förhindra att kommuner och landsting lånar till driften. Hedquist frågar också om effekterna på statsfinanserna om underskottet i statsfinanserna flyttas över till kommunsektorn. Sverige håller för närvarande på att återhämta sig efter vad som måste beskrivas som en depression. Under tre på varandra följande år minskade den samlade produktionen i samhället, och därmed påverkades kommunernas och landstingens skatteunderlag. Det saneringsprogram som nu genomförs för att återställa kontrollen över statens finanser bidrar också till en svagare utveckling av kommunernas skattebaser. På grund av Sveriges stora underskott i statens finanser är det klokt att prioritera statens sparande framför kommunernas. Det är i dag inte rimligt att ett sparande byggs upp i kommunerna, samtidigt som staten brottas med ett gigantiskt budgetunderskott. Det är inte heller rimligt att fler människor sägs upp från viktiga jobb i kommunsektorn i ett läge med hög arbetslöshet. Det är därför jag tagit upp en diskussion med företrädare i kommunförbunden om att kommuner och landsting inte skall behöva minska sin personalstyrka under 1997 och 1998. För att klara detta har jag föreslagit att kravet på balans i kommunernas budgetar skall skjutas fram till 1999 och att kraven på sparande till framtida pensionsutbetalningar bör minska. Kommunerna har traditionellt kostnadsfört de löpande pensionsbetalningarna och inte den inarbetade pensionsrätten. Det innebär att de tidigare inte belastat resultatet med kostnader som helt eller delvis motsvarat den upparbetade pensionsskulden. Kommunernas sysselsättning ökade starkt under 70 och 80-talet men beräknas i fortsättningen vara mer stabil. Därmed kommer de löpande pensionsbetalningarna som andel av kommunens totala utbetalningar på lång sikt att stiga kraftigt. Den nuvarande ordningen medför dock inga omedelbara problem, och det finns heller ingen anledning att ifrågasätta kommunernas förmåga att även i framtiden fullgöra sina pensionsåtaganden. Regeringen har i kompletteringspropositionen redovisat att den avser att lägga fram förslag om ett budgetbalanseringstvång för kommuner och landsting. I detta sammanhang blir det nödvändigt att ange hur kommunernas pensionskostnader bör behandlas och påverka det målsatta resultatet. En övergång till fondering som helt eller delvis motsvarar den inarbetade pensionsrätten medför under övergångstiden till det nya systemet en dubbel belastning på kommunens ekonomi. Dels skall medel avsättas för den under året inarbetade pensionsrätten, dels måste budgetmedel tas i anspråk för de löpande pensionsbetalningarna. De åtgärder som jag har föreslagit innebär inte, som Hedquist låter påskina, att kommunerna i större utsträckning skall lånefinansiera sin verksamhet. Däremot innebär det att under dessa år skjuts kravet på sparande på framtiden. De kommuner som i dag tvingas att låna till driften får en något längre tid på sig att balansera sina budgetar. Att i detta ekonomiska läge driva fram krav på ytterligare nedskärningar i den kommunala verksamheten - och därmed också av sysselsättningen - enbart för att kommuner och landsting skall börja bygga upp finansiella reserver vore uppenbart kontraproduktivt. När den pågående saneringen av de offentliga finanserna slutförs bör dock ett visst sparande till framtida pensionsutbetalningar inledas. Jag har inte heller ändrat inställning när det gäller kravet på kommuner och landsting att balansera sin budget, dvs. att inte låna till de löpande driftsutgifterna.
Fru talman! Jag får tacka finansministern för svaren på mina frågor. Jag tycker att frågorna var tämligen precisa. Jag frågade vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att förhindra att kommuner och landsting de närmaste åren i ökande utsträckning lånefinansierar löpande verksamhet och därmed bidrar till ökande obalans i de offentliga finanserna. Jag frågade också vilka effekter det skulle få på samhällsekonomin om delar av underskottet i statsfinanserna flyttas över och uppkommer som underskott hos kommunerna och landstingen. Jag ställde de här frågorna mot bakgrund av regeringens besked i kompletteringspropositionen, där jag tyckte att det framgick mycket tydligt att regeringen avsåg att vidta åtgärder för att just förhindra att det uppstår en ekonomisk obalans i kommunsektorn som en följd av den statsfinansiella saneringen. Det fanns och finns tydliga signaler om att det i enskilda kommuner kan uppkomma betydande underskott. Från den synpunkten var det tillfredsställande att regeringen förklarade att den lagstiftningsvägen skulle agera så att den typen av underskott inte accepteras framdeles. Vad som nu har hänt är att regeringen är mycket otydlig. I den s.k. Perssonplanen har Göran Persson sagt att balanskravet hos kommunerna skall flyttas två år framåt i tiden. Samtidigt har man också angivit att det genom den åtgärden skapas utrymme i kommunerna. Och det utrymmet uppstår i så fall just på grund av att kommuner och landsting inte har ett balanskrav på sig. För vissa kommuner och vissa landsting torde detta inte vara något som helst problem, men det finns ett mycket stort antal kommuner och landsting som under en följd av år, helt oavsett förändringen av pensionsskulden - som jag möjligen i vissa delar kan dela finansministerns synpunkter på - har redovisat stora underskott. Det kan verkligen diskuteras om de underskotten är förenliga med kommunallagen, eftersom kommunallagen ju föreskriver att det skall vara en långsiktig balans i varje enskild kommuns ekonomi. Likväl har man tydligen i kommunvärlden tolkat det så att det tidigare balanskravet - som för all del var litet trubbigt formulerat - har tagits bort. I avsaknad av ett precist, annorlunda balanskrav har den situationen uppkommit att väldigt många har börjat tära på sitt eget kapital. Vad jag har frågat om är då: Kommer regeringen nu att vidta några åtgärder för att förhindra att den här processen får fortsätta? Till min förvåning har jag erfarit att regeringen snarast går motsatt väg. Man går ut med en signal, bl.a. till dessa kommuner, om att man skjuter balanskravet framåt i tiden, mot att dessa kommuner lovar att icke förändra sin personalstyrka under 1997 och Vad denna signal har lett till avläser vi nu i rapporter från kommunerna. Kommunledningar som hade kommit ganska långt i ett omstruktureringsarbete, ett förändringsarbete, för att få bukt med kommunens dåliga ekonomi finner nu skäl att avbryta den processen, trots att det ofta har varit fråga om ganska väl förankrade förändringsåtgärder. Med hänvisning till att regeringen nu anger att de inte skall förändra personalstyrkan under 1997 och 1998 avser de uppenbarligen att underbalansera sina budgetar. Jag undrar om detta kan vara förenligt med de samhällsekonomiska ambitioner som finansministern har givit uttryck för tidigare. Jag tror att det är en ganska farlig väg att låta kommunerna inledas i frestelse härvidlag. Finansministern brukar ju åberopa talesättet att den som är satt i skuld icke är fri. Det är gäller ju alldeles uppenbart staten. Han har säkert erfarit att det vore bra med bättre statsfinanser. Men varför i det läget uppmuntra kommuner att också hamna på sluttningen så att de icke längre är fria på grund av lånefinansieraring av sin verksamhet? Avsikten med förändringen av kommunallagen var ju aldrig att man skulle låta kommunerna underbalansera sina budgetar på det sätt som har skett i många fall för att betala löpande verksamhet. I det avseendet var den tidigare kommunallagens lydelse faktiskt att föredra med hänsyn till att den hade mer precisa effekter ur balanssynpunkt. Så min fråga till Göran Persson blir fortfarande:
Fru talman! Jag kan först instämma i Lennart Hedquists synpunkter vad gäller underbalansering av kommunernas budgetar. Staten får naturligtvis inte övervältra sitt underskott på kommunerna. Samtidigt vill jag säga att det är väldigt bra att finansministern nu faktiskt mildrar besparingskraven på kommunsektorn och på det sättet bromsar upp ett nästan fritt fall i ökad arbetslöshet, som han har varnat för. Arbetslösheten är faktiskt det största ekonomiska problemet nu. Det finns starka skäl att förhindra att den ökar genom att kommunerna pressas ännu hårdare. Kommunförbundet har åter varnat för att 30 000 jobb är i fara. Tidigare har man talat om ännu fler jobb som är på väg att försvinna i kommunsektorn de närmaste åren. Här är det fråga om människor som hamnar i arbetslöshet. Det finns ingen chans för den privata sektorn att svälja alla dessa under den tiden. Det kommer att bli dyrt för oss alla och väldigt dyrt ur mänsklig synpunkt att låta arbetslösheten öka. Vi har från Miljöpartiets sida tyckt att man egentligen borde kompensera kommunsektorn för höjningen av egenavgifterna. Det handlar om totalt 5 miljarder kronor under ungefär två år. Det står vi fast vid, därför att om människor går ut i den massarbetslöshet som vi redan har kommer det att stå staten väldigt dyrt. Välfärdens kärna finns just i den kommunala sektorn - vården hos landstingen, omsorgen och skolan hos primärkommunerna. Det är denna sektor som har störst betydelse för utsatta grupper. Där skall vi inte spara. Vi bör i stället göra besparingar i transfereringssystemen och i första hand när det gäller de som tjänar litet bättre samt göra besparingar på bidrag till företag som inte har just någon positiv effekt osv. Det finns möjligheter att spara på andra håll än på det som är mest värdefullt, inte bara för människorna utan också för näringslivet och företagen. Det är ju infrastrukturen - vården, omsorgen och skolan - som gör att näringslivet blir starkt och att man kan rekrytera en kompetent och duktig arbetskraft som kan konkurrera. Det är ju det som vi alla skall leva på. Jag vill ändå ge en eloge till finansministern på den här punkten och ställa följdfrågan om man från regeringens sida är beredd att ta upp en diskussion med kommunerna om en kompensation också för höjningen av egenavgifterna. Egenavgifterna slår nämligen på kommunernas skatteunderlag på ett sätt som de har väldigt svårt att skydda sig mot och som leder till ökade samhällskostnader i form av arbetslöshet. Jag vill också peka på att det är viktigt att samtidigt se till att kommunerna inte börjar underbalansera sina budgetar. Det vore intressant att få en belysning av hur regeringen tänker sig att klara den biten och hur man samtidigt kan mildra kravet på ökat finansiellt sparande för pensionsskuld etc. Det är riktigt, som finansministern säger, att det inte finns något skäl att nu tvinga fram detta i hög takt. Det skulle bara leda till ökad arbetslöshet och att man lägger pengar på hög i stället, vilket det väl inte är rätt tillfälle att göra.

Fru talman! Jag satt och förberedde mig inför en kommande interpellationsdebatt, men när jag nu hörde Göran Persson kunde jag inte låta bli att begära ordet också i denna fråga. Han säger faktiskt i sitt svar: "Det är inte heller rimligt att fler människor sägs upp från viktiga jobb i kommunsektorn i ett läge med hög arbetslöshet." Det är alldeles utmärkt. Men jag tycker mig ha hört detta förr. Det var i valrörelsen 1994. Då sade socialdemokraterna att man inte skulle röra verksamheterna. Med det menade man just kommuner och landsting. Men, fru talman, verkligheten blev ju en annan. Det senaste året har präglats av varsel och också uppsägningar i kommuner och landsting. Jag kan ta tydliga exempel från min egen hemkommun Norrköping. De visar något helt annat än det budskap som socialdemokraterna hade i valrörelsen 1994. Då talade man om det öppna mandatet. Efteråt har vi ju fått se litet av vad det handlar om. När jag nu hör detta igen kan jag instämma, för kristdemokraterna har hårt drivit frågan om att vi skall se till att inte säga upp personal i vård och omsorgssektorn. Jag delar detta synsätt. Men jag måste ställa mig frågan: Är detta ett nytt öppet mandat eller något åt det hållet från finansministerns sida inför den socialdemokratiska kongressen? Kommer detta besked att stå sig när Kenth Petterson har åkt hem till Malmö igen? Kan vi lita på beskedet den här gången? Innebär beskedet att personal i vård och omsorgssektorn inte skall sägas upp? Det är ett besked som jag tror att väldigt många efterlyser. Fru talman! Jag deltog i en frågedebatt med finansministern här i kammaren för några veckor sedan. Jag undrade då om han hade några hemliga sparlistor i någon skrivbordslåda. I debatten bekräftade finansministern faktiskt att de fanns till hands och att de skulle användas om det blev nödvändigt. Men då vore det väldigt bra om ministern på just den här punkten gav det tydliga beskedet att sparlistor för kommuner och landsting redan är framtagna och körda genom en dokumentförstörare. Ett sådant besked tror jag vore mycket välkommet för alla dem som finns ute i vården och i omsorgerna.

Fru talman! När man hör Dan Ericsson förstår man att han inte hade tänkt att begära ordet i debatten. Det understryks av att han står här och argumenterar tvärt emot Hedquist. Lennart Hedquist vill ju egentligen att vi skall gå ut med stramare direktiv för kommunerna. Dan Ericsson vill släppa efter ytterligare och spä på litet. Deras partier satt i samma regering och ledde förfallet i ekonomin. Den totala divergensen och uppsplittringen mellan de gamla koalitionspartierna är naturligtvis i sig en förklaring till att det gick som det gick. Innan kds börjar tala våldsamt vitt och brett om den kommunala sektorns behov av resurser skall man kanske klara upp sin egen historia. Besparingar på drygt 7 miljarder kronor var den första åtgärd den regering gjorde som kds faktiskt möjliggjorde och tillhörde. Då började de stora neddragningarna i den kommunala sektorn. Att med den historien som bakgrund lägga upp debatten på det sätt som Dan Ericsson gör i dag vittnar om att han kanske inte hade tänkt gå upp i debatten. Till Roy Ottosson vill jag säga att jag inte är beredd att lova ytterligare resurser till kommunerna för att kompensera för egenavgifterna. De ingår i saneringsprogrammet på 118 miljarder kronor i form av besparingar och skattehöjningar. Om det skall fungera kan vi inte samtidigt som det genomförs kompensera för de effekter saneringsprogrammet medför. Då tappar vi ju i praktiken effekterna. Det blir ingen kompensation av det slaget. Jag är inte så orolig för att vi skulle vältra över på den kommunala sektorn, vilket Hedquist antydde och vilket Ottosson säger inte får inträffa. Vad jag argumenterar utifrån är naturligtvis den sista raden i de offentliga finansernas uppställning. Där har vi inte bara staten och socialförsäkringarna utan också kommuner och landsting - allt summerat. Det är där vi styr mot balans i hela verksamheten. Den som tror att man kan gömma ett statligt underskott genom att vältra över det på kommunerna kommer, när han kommer till sista raden i sammanställningen, se att han har lurat sig själv. Jag har medverkat till att vi har lagt fast målet om offentliga finanser i balans 1998. Det ligger fast. Därmed har jag sagt att det inom en sådan målsättning inte går att vältra över kostnader eller underskott från en sektor till en annan inom den gemensamma sektorns ekonomi. Varför gör vi då detta? Jo, därför att vi ser en sämre sysselsättningsutveckling i landet än vad vi hade tänkt oss. Vi trodde nog att konjunkturen 1996 skulle vara bättre än vad den nu visar sig bli. Den internationella doppning som vi nu går igenom drabbar ju också Sverige. Att i det läget fullfölja ganska radikala förändringar ute i kommunsektorn, som resulterar i att personal uppenbarligen sägs upp, är att bygga på den öppna arbetslösheten. Om den öppna arbetslösheten byggs på ökar i motsvarande grad statens underskott. Så småningom, när man summerar det hela på sista raden, visar det sig att den besparing som gjordes i kommunerna motsvaras av en kostnadsökning i staten. Det ideala är naturligtvis att den kommunala neddragningen sker vid en sådan tidpunkt då arbetskraften sugs upp av en växande privat sektor. Så var det under 1995. Så hade vi också bedömt att det skulle kunna bli 1996. När det inte inträffar har vi en ny situation.

Jag är av tradition anhängare av offentliga finanser i balans, och i allra högsta grad i den kommunala sektorn. Jag har själv som ansvarigt kommunalråd haft utomordentligt gott stöd av den gamla kommunallagens resonemang om förmögenhetsskydd i lokala debatter omkring en alltför expansiv kommunal ekonomisk politik. Vi som är anhängare av en sådan balans i den kommunala ekonomin vill naturligtvis att den skall komma till stånd. Därför tänker jag se till så att lagstiftningen på det området skärps. Men takten i det hela - hur lång tid det skall gå innan vi är där - avgörs ju också av konjunkturbilden. När konjunkturbilden försämras säger vi, som en eftergift till förbundens remissyttranden vad gäller just balanskravet, att vi skjuter fram balanspunkten något år. Då får man en lättare situation. Det innebär inte att man för den sakens skull överger balanskravet. Lägger man därtill att vi börjar fondera efter en blandad modell, som man säger i kommunsektorn, till pensioner först vid den tidpunkt då balans inträffar har man lättat på den kommunala finansiella situationen på ett sådant sätt att kommunerna rimligen inte behöver medverka till att den öppna arbetslösheten stiger. Det är bakgrunden, fru talman.
Fru talman! Jag tror att jag börjar med just frågan om balans. Min uppfattning är att även den nuvarande kommunallagen ställer ett krav på långsiktig balans. Jag tror att det är väldigt tydligt i förarbetena. Jag tror att det är väldigt olyckligt att regeringen nu sänder ut en signal om att vi kan skjuta kravet på balans framåt i tiden, eftersom det för väldigt många av de aktuella kommunerna egentligen redan föreligger. Man kan inte gå till dessa kommuner och säga att man skjuter på kravet på balans och att de har utrymme att underlåta att vidta normala förändringsåtgärder i sin kommun. Jag tror att man har hamnat snett med den signalen. Jag sade tidigare till finansministern att jag möjligen till delar kan acceptera det resonemang han för om pensionsskulden. Jag tänker då på balans exklusive förändring av pensionsskulden och menar att man måste upprätthålla det kravet. Min fråga till Göran Persson är följande: Kan vi inte vara överens om att de kommuner som i dag inte uppnår den typen av balans egentligen redan i dag för en budgetpolitik som strider mot dagens kommunallag? Jag vill också ta upp frågan om förändringar av personalstyrkan. Det är en sak, Göran Persson, att säga att kommuner och landsting i det förväntade konjunkturläget inte skall säga upp personal. Jag kan möjligen förstå att regeringen vill försäkra sig om att det inte skall ske i övermåttan om man går mot en konjunkturförsvagning. Men det är en annan sak att ge signalen att kommuner och landsting inte får förändra numerären på sin personalstyrka. Det är fråga om en ganska omfattande naturlig avgång. Menar regeringen verkligen att det är viktigt att kommuner och landsting icke förändrar antalet anställda? Man hade genom naturlig avgång räknat med att det kanske skulle röra sig om 10 000-15 000 arbetstillfällen under 1996 och 1997, och det förändringsarbetet håller på att stoppas upp nu. Det tror jag ger negativa samhällsekonomiska verkningar framåt i tiden. Jag tror att det vore bättre att ge en annan signal till ert folk: Fullfölj förändringsarbetet i kommunerna! Då skapar vi långsiktig samhällsekonomisk balans.
Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret på frågan. Tyvärr var det inte positivt vad gäller att kompensera kommunerna för egenavgifterna. Det minskade skatteunderlag som egenavgifterna medför, vilket betyder mindre pengar i kommunkassan, är en stor del av den besparing som kommunerna utsätts för de närmaste åren. Det betyder att man kommer att behöva skära i skolan och i omsorgen. Det är den infrastruktur som är viktig för att näringslivet skall kunna fungera bra och få välutbildad arbetskraft och för att människor som skall arbeta skall få en bra omsorg för sina barn och för de äldre. Därför slår det snett om man sparar just där. Jag är varm anhängare av att vi skall spara mer. 118 miljarder skall hämtas hem. Kan vi hämta hem litet mer är jag inte motståndare till det. Men det gäller att spara på de ställen där det skadar samhället minst, eller helst inte alls. Vi har lagt fram förslag från Miljöpartiets sida som pekar på att man kan spara mer i de bidrag som utgår till hög och medelinkomsttagare, i de bidrag som går till företag och i det som i dag går ut till en ganska ineffektiv arbetsmarknadspolitik och i stället satsa på effektivare åtgärder, som att hålla i gång kommunsektorn på ett bättre sätt. Jag tror inte att man för den skull behöver ge upp förändringstrycket på kommunerna när det gäller att få dem att fungera mer effektivt. Det handlar också om regelförändringar, och jag är för min del - till skillnad kanske från Lennart Hedquist - positiv till att man skall kunna klara det. Jag tror att det finns en insikt i kommunsektorn om att detta förr eller senare kommer. Jag tror inte att man kommer att slå back och sluta att förbättra och effektivisera verksamheten. Jag tror inte heller att man kommer att sluta se över hur pengarna används eller att man kommer att sluta försöka göra allt för att undvika en underbalanserad budget - även om balanspunkten nu skjuts fram några år. Där är jag inte lika orolig. Min fråga till finansministern rör den väldiga oro som finns ute i landet. Man måste t.ex. skära ned kraftigt på skolan. Från statens sida har man sagt att det nu skall satsas mer på högre utbildning. Samtidigt ser vi att det blir betydligt sämre inom gymnasieskolan och grundskolan. Hur skall regeringen möta detta, om man nu inte är beredd att kompensera kommunsektorn för det minskade skatteunderlaget? Hur skall regeringen möta det problemet? Det ökar ju för varje dag.

Fru talman! Jag tar gärna en debatt om historien med finansministern, men jag vet inte om just en interpellation är rätt tillfälle för detta. Jag tror nog att vi kan ge en rätt fyllig bild av hur det såg ut när den tidigare regeringen tog över; av vilka problem som fanns och också av hur vi - faktiskt - lyckades hantera en svår sysselsättningssituation ute i kommuner och landsting. I min kommun exempelvis, blev det inga avskedanden. Vi lyckades hantera detta på ett bra sätt i min region. Jag tror faktiskt att de som berörs av de kommunala verksamheterna är mer intresserade av framtiden och av vad det som finansministern nu säger i sitt interpellationssvar. Vad innebär det för dem som kommer till en vårdcentral? Vad innebär det för personalen på sjukhusen? Vad innebär det för dem som arbetar inom åldringsvården? Vad innebär det för dem som finns inom omsorgerna, och i den verksamheten över huvud taget? Till min besvikelse fick jag inget tydliggörande av finansministern. Det är faktiskt inte utan anledning jag ställer denna fråga. Det var just därför, fru talman, jag begärde ordet. Jag hade ju hört det här budskapet förr, 1994, men sedan fick vi se en annorlunda verklighet. Nu hör vi det igen. Jag citerar: "Det är inte heller rimligt att fler människor sägs upp från viktiga jobb i kommunsektorn i ett läge med hög arbetslöshet." Det är alldeles utmärkt, men vad säger att detta står sig den här gången? Det är på den punkten jag vill ha besked. Jag fick inget tydliggörande, jag fick inget besked som svar på mina två frågor. Skall inte personal inom vård och omsorgssektorn sägas upp? Är detta det tydliga besked som ges? Som följdfråga undrar jag, med hänvisning till den förra debatten: Är de sparlistor som finns, eller fanns, i finansministerns skrivbordslådor körda genom dokumentförstöraren? Eller, om det känns för definitivt, är de åtminstone hopknycklade och kastade papperskorgen? På den punkten vill jag ha ett besked, finansministern.
Fru talman! Här kastas inga besparingslistor i någon papperskorg! Med en statsskuld på 1400 miljarder kronor och en orolig räntemarknad får man nog se till att man inte slarvar med besparingslistorna. De ligger i skrivbordslådan. Men inom några dagar tror jag att Dan Ericsson kommer att få ett besked som han nog uppskattar. Det rör kommunernas relation med staten. Vi har nämligen haft överläggningar med Kommun och Landstingsförbunden, och vi kommer att kunna redovisa utfallet av de överläggningarna i vårpropositionen. Där har vi gjort klart hur vi ser på ytterligare besparingar i denna sektor när väl 118 miljardersprogrammet är genomfört. Vi får inte svaja i fråga om våra ambitioner att se till att klara de offentliga finanserna. Och när det är gjort, hur skall relationerna mellan staten och primär och sekundärkommunerna då se ut? Där är vi nu överens mellan förbunden och regeringen. Detta kommer att presenteras i vårpropositionen. Vi är också överens om att vi nu skall hålla på den finansieringsprincip som tidigare regeringar så kraftfullt har gått ifrån. Vidare är vi överens om att vi skall fortsätta med effektiviseringsarbetet i kommuner och landsting, och om att vi skall skjuta fram balanspunkterna för den kommunala ekonomin vad gäller balanseringskravet. Vi är också överens om att kommuner och landsting bör avhålla sig från att höja skatterna de närmaste åren. Vi är också överens om hur vi skall se på pensionsskulden och dess avsättning och om hur vi skall reglera kommunernas redovisning. Dessutom är vi överens om hur vi ser på lärarpensionerna. Det är en oerhört stor fråga som länge legat olöst mellan kommunerna och staten. Vi tar också upp en diskussion med Landstingsförbundet om läkemedelsersättningen. Vi har alltså haft en ganska genomgripande överläggning med förbunden, och det ser ut som om vi nu, när saneringsprogrammet väl är genomlidet - för det är ju vad det handlar om - kan ge kommuner och landsting stabila spelregler och överblickbara planeringsförutsättningar. Jag hoppas att vi kan finalisera dokumentet så att vi snart kan redovisa det hela. Det ser alltså, tycker jag, bra ut på den punkten. Sedan får man väl ändå säga att den kommunallag som nu gäller har fungerat som en signal i den meningen att man har kunnat underbalansera. I och med att man för in detta med att se över en period, släpper man en restriktion. Då kan ju en del, som befinner sig i trångmål, i stället för att genomföra de svåra besluten, faktiskt underbalansera i år. Man kan ju ta igen det nästa, och orkar man inte det, så tar man det året därpå. Det är den moralen som har släppts in. Jag tycker inte om det, och jag tycker inte att det finns någon anledning att uppmuntra kommunerna till detta. De har en så stabil ekonomi nu att vi, om vi inte låter detta med underbalansering få fotfäste i den kommunala ekonomin, kommer att kunna ha en mycket sund kommunalekonomisk sektor framöver. Det förslag jag nu lagt fram är inget som helst undantag från den synen. Självklart är det så att de som har balans skall hålla fast vid detta. Balanskravet införs, och lagstiftningen kommer att justeras i den riktningen. Budskapet är tydligt. Den stora sak vi har gjort i samband med det här resonemanget, är ju att vi skjuter fram den punkt då man börjar sätta av till pensionsfondering. Lennart Hedquist säger att vi är överens om detta. Jag tror möjligen att Roy Ottosson har en avvikande uppfattning, och vad Dan Ericsson tycker i den frågan har jag inte riktigt fått klart för mig. I många kommuner kan det dock handla om våldsamt stora tal, och att i dag exempelvis driva en politik som innebär att man avskedar personal för att få fram ett resultat, en vinst, i kommunens verksamhet som kan användas till att bygga upp en fond för att betala ut pensioner om 30 år, är i dag ingen bra kommunalpolitik. Det är inte heller någon bra offentlig ekonomisk politik. Det är det vi säger i detta dokument. Det är den verkligt tunga saken. Dessutom säger vi till dem som nu har stora problem med att få tillbaka balansen: Ta då ytterligare ett år på er, men ni skall tillbaka till balans. Sedan skärps lagstiftningen. Det är utomordentligt tydligt. Sedan tror jag att vi, när vi väl har gått igenom den anpassning vi nu är inne i, kommer att fortsätta att ha en mycket stor gemensam sektor i Sverige. Jag är glad när jag hör på Dan Ericsson och Roy Ottosson att det finns ett brett politiskt stöd för en omfattande kommunal verksamhet i Sverige. Det vittnar om att det också finns ett ganska gott politiskt stöd för att lösa gemensamma välfärdsfrågor på ett sätt som innebär att alla människor får rätt att ta del av vård, omsorg och utbildning - oavsett plånbokens tjocklek. Det är det som ytterst är den kommunala verksamhetens innebörd.
Fru talman! Det saneringsprogram som har satts i sjön de senaste åren, egentligen från 1991, har naturligtvis inneburit att staten har övervältrat utgifter på kommunerna och förändrat det kommunala skatteunderlaget. Det har påverkats av de här i riksdagen beslutade förändringarna. Dessutom har riksdagen föreskrivit en rad nya åtaganden för kommunerna. Vi skall nu inte här gå in på dem.

Man tolkar då kommunallagen så, att det underskottet går att acceptera. Det finns en regering som säger: Okej, vi skapar det här utrymmet de närmaste åren genom att skjuta balanskravet framåt i tiden. Då kan det få effekter, herr finansminister, just på den sista raden beträffande de offentliga finanserna. Den fokusering som i dag på marknaden ofta sker på statens budgetunderskott kommer säkert i ökad utsträckning att riktas mot sista raden. Det är allvarligt om man medvetet driver en politik som gör att kommuner och landsting inte tar till vara sina möjligheter att bidra till en förbättring av denna tredje rad. Fru talman! Såvitt jag förstår är detta en av de sista framträdanden som Göran Persson gör här i riksdagen som finansminister. Jag kan som förutvarande kommunalråd säga att jag har noterat att Göran Persson har varit den förste finansministern här riksdagen som också har varit kommunalråd. Jag tror att det har märkts en del i handlaget i en del av de frågor där man märker om det är en kommunpolitiker som är i farten. Nu blir uppenbarligen Göran Persson också den förste statsministern som har varit kommunalråd - om man får tro vad som står i medierna. Jag hoppas då att de erfarenheter som finns från kommunalrådstiden beträffande bl.a. de kommunala frågorna kommer att följa med på den posten. Då tror jag, Göran Persson, att jag kan vara övertygad om att vi får en statsminister som inte gillar lånefinansiering av kommunal verksamhet. Med den förhoppningen kan jag för min del avsluta den här debatten.
Fru talman! Jag skall inte göra debatten särskilt mycket längre. Jag vill bara tacka Lennart Hedquist för hans välgångsönskan. Vi får se vad som händer de närmaste dagarna. Tills jag ikläder mig nya arbetsuppgifter är jag finansminister. Vad jag tycker är viktigt är att vi i riksdagen över partigränserna kommer överens om att finansieringsprincipen gäller. Det har slarvats med den saken. Det innebär att riksdagen har fattat beslut om åtaganden som kommunerna i praktiken har fått betala. Det har varit stora saker. Det går inte i det långa loppet om man skall ha respekt för respektive nivå i den offentliga verksamheten. Kommunpolitikerna respekterar efter ett tag inte riksdagen och tycker att man där smiter från notan, och från riksdagens sida tycker man att kommunmännen och kommunkvinnorna inte följer de beslut den lagstiftande församlingen egentligen har fattat. Detta är en olycka. Den kan bara lösas genom att man faktiskt respekterar varandra och håller hårt på finansieringsprincipen. Nya uppgifter till kommunerna skall åtföljas av motsvarande grad av resurser. Omvänt gäller att om vi gör förändringar i regelsystemen som kommunerna kan utnyttja för att spara - exempelvis om man ändrar i skattelagstiftningen, avdragsregler för resor till och från jobbet - skall man dra åt andra hållet, så att staten kan få in några kronor från kommunerna. Den ömsesidiga respekten måste återupprättas. Det är viktigt. Jag skäms inte för min bakgrund som kommunalråd. Jag är tvärtom stolt över den. Jag har deklarerat det många gånger och har också till min stora glädje märkt att det inte bara här i Stockholm går till på ungefär samma sätt att fatta beslut som i Katrineholm. Det går till min oförställda glädje också till på samma sätt i Bryssel. Därmed sagt att beslutsfattande och demokratiskt ansvarstagande är någonting som är sig ganska likt i hela Europa. Den som har fått förmånen att börja sin verksamhet med praktiskt kommunalt ansvarstagande i direkt dialog med medborgarna har därvidlag fått en mycket god skola, och den är jag tacksam för.

Fru talman! Jag tackar för svaret. Det är precis som statsrådet säger. Min interpellation baseras på EG-direktivet TV utan gränser, som i och för sig måste vara den mest felaktiga benämningen på någonting som skall inskränka saker och ting. Jag är EU-anhängare. Det vill jag understryka. Men jag är ingen fanatiker. Jag anser att EU framför allt är ett fredsprojekt och en förutsättning för att Sverige skall kunna få en hygglig ekonomisk situation. Det var därför jag ställde upp och agerade på jasidan. Det finns felaktigheter inom EU. En av dem är beskrivna i min interpellation. Jag förstår nog varför t.ex. ja-sidan i valrörelsen inte direkt förde fram att det redan fanns gällande regler om en viss form av begränsning, eller förbud på ren svenska. Jag förstår också att nej-sidan, som tydligen gillar detta att döma av omröstningen i Bryssel, inte heller körde fram det. Det var ju inte direkt säljande att vilja minska det TV utbud som finns i dag. Man skall kanske inte dramatisera detta och jämföra med någon tidigare potentat som har velat förbjuda. Det finns ändå vissa tendenser som, även om målen inte är desamma, i praktiken leder till ett samhälle där det blir förbjudet för vissa att uttrycka sig i medierna. Vi kan också höra av svaret i dag att kommissionen nu understödjer parlamentet och är beredd att - om detta blir en definitiv bestämmelse - föreslå vittgående åtgärder mot dem som i framtiden bryter mot den. Man kan fråga sig på vilket område man skall kvotera i nästa steg. Blir det böcker skrivna i USA? Blir det teaterpjäser skrivna i USA eller något annat land utanför Europa? Fru talman! Det är min bestämda uppfattning att det varken är EU:s filmindustri, TV-producenter eller europeiska skådespelare som skall bestämma det utbud vi har rätt att tillgodogöra oss. Den bestämmanderätten skall endast och enbart ligga hos de enskilda medborgarna i en demokrati. Om man vill beskriva EG-direktivet TV utan gränser på svenska kan man nämna ett politiskt korrekt program som sändes i TV på 70-talet i Sverige. Det hette Vilse i pannkakan. Jag vill påstå att EU i detta fall uppenbarligen riskerar att hamna just vilse i pannkakan. Fru talman! Jag vill ställa några frågor till statsrådet. Jag förstår att regeringen är emot detta beslut. Oroar det inte statsrådet att fyra av fem svenska socialdemokrater vid omröstningen i EU-parlamentet röstade för beslutet? Det är ett litet konstigt agerande. Vi vet också att en viss fru Theorin för ett antal år sedan aktivt agerade i Stockholms Arbetarekommun för att förbjuda införandet av parabolantenner i Sverige. Bekymrar ställningstagandet i EU-parlamentet statsrådet?

Fru talman! Statsrådet nämnde att det tydligen finns alltför många amerikanska program. I nästa andetag säger hon att om detta skulle gå igenom skulle det bli alltför många dåliga franska program. Men detta skall inte vara en fråga för statsrådet, för riksdagen eller för ledamöterna i EU-parlamentet! Det skall vara den enskilde individen som själv skall bestämma vilka program i ett utbud han eller hon vill se på. Någonting annat finns inte i en demokrati. Allting annat handlar nämligen om pekpinnar, som inte myndiga medborgare skall utsättas för. Jag noterar, och jag förstår att det är litet ledsamt för statsrådet, att regeringen har tagit klar ställning mot förslaget medan dess representanter i Bryssel eller Strasbourg röstade på ett helt annat sätt. Det sägs här att man är helt överens i EU-nämnden. Men det vore väl bra om man kunde vara överens också på det tredje benet, nere i Bryssel! Tydligen är man inte det. Fru talman! Med tanke på den teknikutveckling som sker världen över och som ökar dag för dag förstår jag inte hur man skall kunna klara detta i praktiken. Man kan ju skicka upp satelliter från USA eller från andra ställen i världen, och deras sändningar måste man kunna ta emot. EU har väl inte tänkt sig att man i Sverige bara skall få lov att köpa TV och radioapparater av den modell som nu håller på att kasseras i Nordkorea, dvs. sådana som bara kunde ta in ett program. Man kan inte straffa en medborgare för att han eller hon vill se ett program som kommer från en satellit. Man kanske kan straffa ett TV-företag, men inte en enskild mottagare. Om tio är kommer medborgarna att ha möjlighet att ta emot och se vilka program de vill, om de finns i utbudet. Den enskilde medborgaren kommer högaktningsfullt att strunta i vad EU säger. Jag har också hört och läst att man ytterligare vill försämra beräkningen när det gäller egenproducerade program. Program som Rapport Morgon och TV 4:s Nyhetsmorgon måste, för att få räknas som svenska, ha ett visst inslag av t.ex. drama eller teater. Det skriver statsrådet själv. Det gäller även Aktuellts Speciellt, men där deltar ett antal artister varannan söndagkväll, så kvoten är uppfylld. Fru talman! Jag tycker att detta är en allvarlig fråga. Jag förstår inte varför politiker skall syssla med det här. Om programmen kommer från Amerika, och statsrådet och jag tycker att de är dåliga skall väl inte vi tala om det för de medborgare som vill se programmen. Det är väl de själva som skall avgöra detta baserat på deras egen erfarenhet, kompetens och kunskap. Detta borde fjärmas från det politiska beslutsfältet.

Fru talman! Jag behöver inte sitta på ett hotell i Europa och trycka på en dekoder för att konstatera att det finns en mängd, enligt min uppfattning, dåliga program. Jag har en valmöjlighet. Jag kan trycka på avstängningsknappen, gå ut med hunden eller läsa en bok. Det är precis det som alla borde ha vett att göra. Statsrådet talar om att vi kan få dåliga program. Varför blir det då inte andra program? Jag tror inte att TV-företagen köper in program och vill sända dem om de misstänker att tittarna inte vill ha dem. Även de företag som i dag betalar många program via reklamen vill inte att det skall göras reklam för deras produkter i ett program som de vet att ingen tittar på. Man har väl kommit fram till att det man sänder är intressant i förhållande till insats av pengar och resurser. Jag har fortfarande svårt att förstå argumentationen från EU-parlamentet. Statsrådet och jag har varit överens i den här frågan flera gånger. Men problemet är ju att de som skall representera Socialdemokraterna i EU-parlamentet har en uppfattning som skiljer sig mot vår. Jag kan väl leva med att den skiljer sig mot min, men den skiljer sig ju även mot deras eget statsråds i den här frågan. Det måste väl vara litet pinsamt. Att Vänsterpartiet med sina bindningar till gammal historia lever kvar i censurtänkandet förstår jag mycket väl. Jag kan även förstå Miljöpartiet. Hur det är med kds vet jag inte. De är ju inte längre med i EU Det är bra att vi är överens om att det till sist ändå är den enskilde medborgaren som skall avgöra vad han eller hon vill se på.

Fru talman! Jag skall börja med att tacka för svaret på min interpellation. Jag lärde känna statsrådet litet närmare häromåret när vi samtidigt satt i styrelsen för Statens kulturråd. Jag uppfattade att vi då, från våra olika utgångspunkter, var överens om att det var viktigare med kulturen än med kulturpolitiken - det var resultatet som räknades. Därför har jag varit litet bekymrad vid tre tillfällen på sistone när det gäller statsrådet Wallström. Det första var när vi fick höra att man på Finansdepartementet ansåg att den här stiftelsen inte var samhällsnyttig. Då tänkte jag att Margot Wallström ändå måste reagera så det hörs, men jag hörde ingenting. Det andra var häromveckan när Jan Backman hade en interpellationsdebatt med statsrådet. Då sade Margot Wallström att hon vill skjuta på att kommentera de ekonomiska frågorna rörande Framtidens kultur till ett senare tillfälle. Det var då jag bestämde mig för att rikta den här interpellationen till statsrådet. Jag tycker att det är mycket viktigt att man får det utrett. Det tredje var när jag i lördags fick svaret med lördagsutdelning. Jag måste erkänna att när jag hade tagit upp det och läst det så tänkte jag att eftersom det inte var undertecknat måste det vara mer än detta. Jag böjde mig ned och tog upp kuvertet ur papperskorgen, men det fanns inte mer än detta. Detta var svaret. Fru talman! Jag är inte så förfärligt nöjd med innehållet i svaret. Jag såg till min fasa att ett ord hade fallit bort i utskriften av min interpellationsfråga. Det gör att statsrådet kan klara sig litet lindrigare undan. Frågan som jag hade skrivit den från början var nämligen hur den nyskapande kulturen i Sverige annars skall få de medel som bör tillföras kulturlivet genom Stiftelsen Framtidens kultur. Jag syftade då bl.a. på det remisssvar som vi i Statens kulturråds styrelse har lämnat när det gäller detta med skattebefrielse och stiftelser. Det är uppenbart att Framtidens kultur är samhällsekonomiskt nyttig. Den har ju faktiskt betalat in 57 miljoner kronor i skatt. Dess värre har man inte kunnat dela ut mer än 30 miljoner till kulturverksamhet. Jag har i min interpellation också tagit upp de påpekanden som gjordes på Riksarkivet när kulturutskottet var där på besök. Där återvände man hela tiden till den betydelse som Framtidens kultur har. Vi har noterat det i Kulturrådets arbete. Jag var så sent som i går och diskuterade under ett par timmar med en av de handläggare som sysslar med EU-medel och de olika målområdena om hur vi skall kunna få ut vår rättmätiga del av det. Där kom återigen detta med kulturen och Framtidens kultur upp. Jag vill därför gärna upprepa frågan, eftersom jag inte anser att jag har fått svar på den. Jag utgår ifrån att svaret blir ja. Tycker statsrådet att kulturen är samhällsnyttig eller ej?

Fru talman! Även om jag förstår att Margot Wallström med tanke på inställningen till hur löntagarfonderna m.m. används känner sig litet som en orm och vill slingra mellan principerna är det ändå uppenbart att statsrådet klart har uttalat sig om att det här är samhällsnyttigt. Jag utgick nog också från att jag skulle få det svaret med tanke på min kännedom om Margot Wallströms inställning i övrigt i kulturfrågor. Men det är också mycket viktigt att vårt lilla meningsutbyte blir känt hos - som någon uttryckte det - siffer och principnissarna på Finansdepartementet och att man ser att den här frågan är så pass viktig för kulturen att man inte bara kan kika på den som om den vore en paragraf eller siffra vilken som helst. Jag tror också att det är väldigt viktigt att vi framöver ser till att vi på bästa möjliga sätt kan använda oss av medlen så som det var tänkt. Det var det jag menade. Jag undrar vad vi gör om vi inte lyckas komma därhän. Jag förstår att Margot Wallström kanske inte vill svara på det nu eftersom hon hoppas på skattebefrielse - det är väl så jag skall tolka henne. Det lilla ordet "annars" som hade ramlat bort ur min interpellationsfråga innebär alltså att jag undrar hur vi annars skall klara av de uppenbart stora problem som finns för vissa av verksamheterna, inte minst de nysatsande där EU-pengar kan komma med i sammanhanget. Även om pengarna inte kan komma via Framtidens kultur har vi ändå behov av dem. Jag undrar därför om det finns något gömt i någon skrivbordslåda även hos kulturministern.

Fru talman! I så måtto har beskedet varit klart: Från stiftelsens kansli vet jag att man har fått betala skatt. Man har betalat den första omgången på 57 Med tanke på att vi i det här parlamentet till skillnad från andra västerländska parlament då och då ägnar oss åt retroaktiv lagstiftning kan man kanske hoppas på att pengarna kan återvinnas till stiftelsen för den händelse man kommer därhän att stiftelsen skall vara skattebefriad framgent.

Fru talman! Dan Ericsson har frågat mig om jag har för avsikt att upprätta en särskild handlingsplan för att uppfylla målsättningarna från Nordsjökonferensen 1995. Vidare har Dan Ericsson frågat hur jag kommer att agera för att de målsättningar som sattes upp av Nordsjökonferensen 1995 inte skall bli ytterligare ett exempel på misslyckande i att nå uppsatta miljömål. För att uppnå många av de mål som beslutades vid Nordsjökonferensen år 1995 kommer det att krävas både nationella åtgärder och ett samfällt agerande i flera olika regionala och internationella organ såsom: EU, IMO och deras miljöprotokoll MARPOL. Oslooch Pariskommissionen har dessutom en särskild roll i detta avseende för att konkretisera åtgärder. Generellt gäller, vilket även Dan Ericsson påpekar, att för de flesta av Nordsjöländerna så har tyvärr inte de uppsatta målen nåtts inom de angivna tidsramarna. Vad gäller metaller har många länder haft problem framför allt med minskningar av kvicksilver, kadmium och bly. Sverige har dock lyckats minska utsläppen av metaller i minst föreskriven omfattning för samtliga metaller utom arsenik. Vad gäller Nordsjökonferensens krav på minskningen av organiska miljögifter är resultatet varierande. Vissa ämnen skulle minskas med minst 50 %. De flesta länder har lyckats med detta, så även Sverige. 50 %, och de flesta länder har lyckats med denna minskning för merparten av substanserna. Sverige har genomfört mer omfattande minskningar av bekämpningsmedel än vad som blev överenskommet på Tillförseln av dioxiner skulle minskas med 70 %, och några länder har ännu ej uppnått detta. Sveriges minskning av dioxiner uppgår dock till 80 %. Minskningarna kan framför allt tillskrivas en successiv utfasning av enskilda substanser eller grupper av ämnen, tillämpning av Bästa tillgängliga teknik, substitutionsprincipen, samt ett aktivt arbete för att minska användningen av pesticider inom jordbruket. Det uppsatta målet om en halvering av kväveutsläppen till havet har inte uppnåtts av vare sig Sverige eller något annat land. I Sverige pekar prognoser på att minskningen från jordbruket har varit i storleksordningen 10-30 %. Ytterligare ansträngningar måste därför göras för att man skall uppnå kvävemålet. Däremot har målet i fråga om utsläpp av fosfor i stort sätt uppnåtts i Sverige. Nordsjökonferensens beslut 1995 gäller sedan tidigare i Sverige. Redan i miljöpropositionen 1990/91 lades det långsiktiga målet fast som innebär att stabila organiska och miljöskadliga ämnen inte skall få förekomma i miljön. Utsläppen av stabila organiska ämnen skall begränsas, så att de till sekelskiftet nått en sådan nivå att miljön inte tar skada. Ytterligare ett antal mål lades fast, vilka är i linje med besluten på Nordsjökonferensen 1995. Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och Jordbruksverket är de myndigheter som är främst ansvariga för att uppställda mål uppnås. Den danska handlingsplan som Dan Ericsson åberopar avser, såvitt jag känner till, ett antal alkylfenoler och ftalater. I miljöpropositionen 1990/91 lades målet fast om att 90 % av användningen av en viss typ av alkylfenoler skall ha upphört till år 2000. Detta mål kommer av allt att döma att uppnås. Vad gäller ftalater har Kemikalieinspektionen fått regeringens uppdrag att redovisa hur riskerna med dessa mjukgörare i PVC skall kunna minskas. Sverige agerar således redan på de områden som berörs av den danska handlingsplanen. Resultaten av de åtgärder som hittills vidtagits måste betraktas som goda. Regeringen har även lämnat i uppdrag till Naturvårdsverket att utveckla miljömålen samt utforma kostnadseffektiva åtgärder vad gäller havs och vattenfrågor. I uppdraget ingår också att i samråd med Kemikalieinspektionen föreslå mål för olika ekosystem för främst metaller och stabila organiska ämnen. Dessutom skall verket utarbeta förslag på ytterligare åtgärder som krävs så att det 50-procentiga reduktionsmålet för utsläpp av kväve till havet uppfylls. Uppdraget skall redovisas till Miljödepartementet den Min bedömning är att regeringen har goda förutsättningar för att sätta in ytterligare åtgärder om det skulle behövas för att nå de mål som formulerades vid
Fru talman! Syftet med min interpellation var att få fram ett besked om hur regeringen tänker nå de mål som sattes upp vid Nordsjökonferensen 1995. Jag får tacka för svaret, men jag fick inte riktigt svar på den fråga som jag försökte ställa. Jag skall vara litet tydligare nu för att försöka komma litet längre. Vid Nordsjökonferensen 1995 sattes ett mycket centralt mål upp. Målet är att utsläpp av farliga ämnen skall ha upphört inom en generation. Och med en generation menar man i detta sammanhang 25 år. Detta tycker jag faktiskt är en förändring av hur man skall arbeta med miljöpolitiken. Traditionellt har ju mycket av miljöarbetet bedrivits genom att beslut har fattats om gränser för hur mycket av ett visst ämne som får släppas ut. Man har antagit att naturen kan tåla en viss mängd främmande ämnen. Om man då håller sig under denna gräns skulle det vara acceptabelt. Numera vet vi emellertid att verkligheten är litet mer komplex än så. Nivåer som tidigare har ansetts vara ofarliga kan med ökad kunskap och bister erfarenhet visa sig vara mycket riskabla. Det som vissa individer kan klara av utan problem kan för andra ge allvarliga skador. Det är i praktiken omöjligt att säga hur mycket naturen tål av ett främmande ämne. Fru talman! Om vi i stället för att hålla fast vid detta gamla gränsvärdestänkande byter perspektiv och knyter an till den fysiska grundlagen att allt sprids men ingenting försvinner, måste den naturliga strategin bli att inrikta arbetet på att fasa ut alla långlivade naturfrämmande ämnen. I stället för att fastna i arbetet med att försöka hitta acceptabla gränsvärden skulle man koncentrera arbetet på att se till att dessa ämnen aldrig framställs. Det var grundtonen i min interpellation, och jag undrade hur man jobbar vidare med det här från svensk sida. När jag nu lyssnar på ministern verkar det som om hon faktiskt inte hade läst själva frågeställningen. Vad vi har uppnått sedan Nordsjökonferensen 1990, vilket ju interpellationssvaret är en rätt så gedigen genomgång av, hade jag redan tidigare ett visst eller t.o.m. ganska bra hum om. Men det jag frågade efter var just en sådan handlingsplan som den man nu arbetar med i Danmark, en plan för att förverkliga målet att få bort naturfrämmande ämnen på en generation. Det är något annat än den plan som ministern hänvisar till i svaret. Den 20 november förra året sade Anna Lindh själv på en utfrågning om klor och klorföreningar att vi måste diskutera hur man skall nå det här generationsmålet så att det inte blir som kärnkraftsmålet, ett mål som man närmar sig men inte uppnår. Ministern måste ha menat någonting med detta, och min fråga är egentligen: Vad menade ministern med att vi skall diskutera det här? Menade hon någon form av handlingsplan eller aktionsplan? Och om det inte finns någon egen sådan, kan man då tänka sig att samarbeta med Danmark? Min fråga kvarstår, fru talman. Avser den svenska regeringen att följa Danmarks exempel och upprätta en särskild handlingsplan för att uppfylla målsättningarna från Nordsjökonferensen 1995?
Fru talman! Idén att upprätta en aktionsplan eller särskild handlingsplan är väldigt bra. Vi har haft aktionsplaner förut i svensk miljöpolitik som varit framgångsrika. Det har som regel varit treåriga planer där man satt upp kvantitativa och tidsbegränsade mål. Man kan då lätt stämma av och se om arbetet fortskrider som tänkt, man kan se om de mål man satt upp är realistiska och man får en bra återkoppling till beslutsfattarna - bl.a. här i riksdagen men också i regeringen och ute i myndigheterna. Vi i Miljöpartiet tycker alltså att det finns skäl att göra den här typen av särskilda handlings eller aktionsplaner. De ökar tydligheten i miljöpolitiken och gör också målens innebörd mera tydlig. De gör det också möjligt att upptäcka när målen är orealistiska. Vi skall ju inte här i riksdagen fatta beslut om mål i miljöpolitiken som är orealistiska, lika litet som man bör göra det i internationella sammanhang. Nordsjökonferensens mål, som Dan Ericsson var inne på, nämligen att utsläpp av naturfrämmande ämnen skall ha upphört inom en generation, är väldigt ambitiöst. Det vore väldigt intressant att se hur en handlingsplan för att verkligen effektuera det här skulle se ut. Det borde vara angeläget för regeringen att se till att det kommer fram någonting åt det hållet, annars är den här målsättningen meningslös. Då är det bara tomma ord, och tomma ord är just vad som skapar politikerförakt men också vanmakt hos allmänheten: Politikerna säger en massa vackra saker och sedan gör de ingenting, det är ingen mening att arbeta för det här, att rösta osv. När det gäller de konkreta detaljer som tas upp i svaret vill jag särskilt peka på två saker. Det ena är kvävet, ett näringsämne som är en av huvudorsakerna till övergödning i kusthaven. Där är situationen fortfarande mycket allvarlig, och vi klarar inte tidigare uppsatta mål. Det har tidigare funnits en aktionsplan för havsmiljön som bl.a. tagit sikte på detta, men när den tog slut följdes det inte upp på ett bra sätt. Detta tycker jag är litet grand av en skamfläck för svensk miljövård. Sverige är en mycket stor utsläppare av kväve, både till Västerhavet och till Östersjön, och vi borde faktiskt gå fram mycket mer radikalt. Det här är inte någonting vackert internationellt sett. Jag vill också peka på de organiska miljögifterna. Här upplever jag också att Sverige har släpat efter när det gäller att fånga upp de olika problem som finns. Det framgår också av svaret att det är just på det här området man har problem med att klara de uppsatta målen. Det är också detta område danskarna har tagit speciellt sikte på med sin handlingsplan. Det finns nog goda skäl för Sverige att följa efter och kanske också bli mer pådrivande. Min fråga till miljöministern är om man från regeringens sida har något slags principiellt avog inställning till att upprätta handlingsplaner eller om man kan tänka sig att göra det för att tydliggöra målsättningarnas innebörd och också göra miljöpolitiken mer effektiv. Vad är motivet till att man inte upprättar sådana här handlingsplaner?
Fru talman! Jag skall försöka förtydliga mitt svar, precis som frågeställarna säger att de förtydligar sina frågor. Vad jag försökte säga i mitt svar var bl.a. följande: ? Det har gått bra när det gäller att följa upp ? Vi hade redan sedan tidigare t.ex. nollnivå som mål för stabila organiska miljögifter.

Fru talman! Jag måste säga att jag inte blev så värst mycket klokare den här gången heller. Det kan bero på att jag har svårt att förstå det här, men det är möjligt att det också föreligger en liten missuppfattning. Som jag har uppfattat det är den danska handlingsplanen under arbete - den är inte fastställd eller klar. Därför tycker jag att ministern snävar in det här litet väl mycket. Jag vill nog ha ett mera brett perspektiv. Vad det handlar om är att man skall implementera, som det så fint heter, dvs. omsätta de här visionära målen i praktisk handling, och hur det skall gå till i praktiken. Det kan konstateras - vi har ju haft några debatter om det tidigare, miljöministern - att vi i Sverige inte nått ända fram när vi satt upp våra miljömål. Det kan ha berott på att vi inte varit tillräckligt tydliga när det gäller medlen för att nå målen och när det gäller att verkligen se till att implementeringen - ett vedervärdigt ord, men just nu kommer jag inte på något bättre - följs upp; detta i syfte att driva på. Danskarna har faktiskt ett bredare perspektiv på detta. Det kanske finns anledning att också ha ett rätt så gott samarbete med Danmark när det gäller just Nordsjökommissionen. Jag undrar om inte ministern ändå skall slå en signal till sin danske kollega för att se hur långt man nu har kommit i det här arbetet. Kanske finns det några goda exempel att överföra hit. Kanske kan man t.o.m. samarbeta kring ett gemensamt synsätt här. Jag vet inte om jag kan få några ytterligare klargöranden. I så fall räcker det med klargöranden på denna punkt. Jag behöver inga nya friska utspel från ministerns sida, men just i den här frågan vill jag nog veta litet mera.
Fru talman! Jag tackar för alla utspel och alla goda redovisningar om allt bra som görs. Vad jag litet grand tog sikte på i mitt förra inlägg gällde just metoden för att upprätta en handlingsplan för att öka tydligheten i vad detta med mål innebär och för att tydligare kunna stämma av realismen här. Det är viktigt, inte minst gentemot beslutsfattarna. Det gäller ju att fatta beslut om vettiga mål som verkligen leder någon vart och som inte är mål som sedan inte visar sig kunna uppfyllas. Vi har ju under de senaste tio åren fått uppleva att ett antal miljömål inte uppfyllts. Mot den bakgrunden är det viktigt att man verkligen använder sig av nämnda metod. Min fråga i det förra inlägget var om regeringen är beredd att mera arbeta med just metoden att upprätta särskilda åtgärdsprogram/handlingsplaner som omfattar några år och som innehåller en tidtabell och mer av konkreta kvantifierade målsättningar där det ena efter det andra betas av för att på det sättet göra det tydligare. Då skulle man kanske också kunna undvika en del missuppfattningar. Sådana kan ju emellanåt förekomma i debatten. Jag tror att detta med att ta bit för bit är ett effektivt sätt att arbeta på. Det finns ju en tendens till att i olika sammanhang uttala sig väldigt vackert om fina målsättningar. I själva verket är dock det hela till intet förpliktande. Sådant bör vi i miljöpolitiken försöka komma bort från.
Fru talman! När det gäller Roy Ottossons fråga om handlingsplaner/åtgärdsprogram kan jag säga att sådant i princip finns, ämne för ämne. Till strategin för hur man skall komma vidare vill jag återkomma om några veckor. Jag märker nu att jag inte tog med den fråga som Roy Ottosson ställde i ett tidigare inlägg och som handlade om kväveutsläppen, men jag svarar på den nu i stället. Jag håller med om att det är ett stort problem att vi inte uppnått vår målsättning om kväveutsläppen. Ganska snart får vi en rapport från Naturvårdsverket med förslag till åtgärder. Vi återkommer därför till riksdagen om drygt ett halvår i en proposition innehållande förslag till åtgärder. Då får vi en chans att ytterligare diskutera detta. Slutligen, fru talman, när det gäller den danska handlingsplanen: Det är intressant att Dan Ericsson vet mera än mina danska kolleger om vad man egentligen gör i Danmark. När vi diskuterar dessa saker med våra danska kolleger, och det sker både per telefon och öga mot öga, hävdar de faktiskt att de konkreta åtgärderna i huvudsak handlar om alkylfenoler och ftalater. Det som gör att vi i Sverige ändå har kommit långt när det gäller kemikalier är framför allt substitutionsprincipen. Därför tycker vi att det är viktigt att vi i det fortsatta miljöpolitiska arbetet fortsätter att utveckla substitutionsprincipen och att göra det enkelt och lätt att tillämpa den. Men det gäller också att vinna gehör för den i EU. Det är ett arbete som vi i dag med stor kraft bedriver.
Fru talman! Det är alldeles utmärkt om ministern möter sin danske kollega öga mot öga och att man har telefonen som kommunikationsmedel. Det borde kanske ha fått ministern att ta till sig detta litet tydligare. Jag måste avslutningsvis konstatera att svaret på min fråga är nej. Det är ju det besked som ministern har gett. Ministern avser inte att upprätta en särskild handlingsplan för att uppfylla målsättningarna från Nordsjökonferensen i fråga om att nå generationsmålet och att fasa ut naturfrämmande ämnen och de delar som ligger däri. Jag kan ha respekt för att svaret är nej och för att man tycker att vad göras skall är redan gjort. Men jag tror faktiskt att det finns avsevärt mycket mer att göra just när det gäller det nya synsättet. Det handlar inte längre om gränsvärden o.d., utan det handlar faktiskt om en utfasning av ämnena i fråga. Fru talman! Jag hoppas ändå att ministern i de fortsatta kontakterna med Danmark tar detta på litet större allvar än jag nog uppfattar att ministern gör.
Fru talman! Då beslutet togs och detta diskuterades på Nordsjökonferensen var det Sverige som ville precisera det till en 25-årsgräns för att inte diskussionen om en generation skulle kunna tolkas så att det var hur lång tidsrymd som helst som skulle kunna inrymmas i detta med en generation. Det var alltså ett beslut som Sverige i högsta grad drev och som Sverige var med om att få igenom. Vi anser att vi har kommit ganska långt i arbetet med att uppfylla beslutet. Men jag kan lova både Dan Ericsson och Roy Ottosson och även fru talmannen att vi kommer att fortsätta med att lägga fram förslag till åtgärder för att se till att vi uppfyller detta och för att se till att Sverige där ligger i täten. Regeringen återkommer med några initiativ redan under den närmaste tiden.

Herr talman! Centerpartiet har begärt denna debatt om regionalpolitiken mot bakgrund av den regionala utvecklingen under den senaste tiden och de, som vi uppfattar dem, synnerligen alarmerande signalerna om utvecklingen i olika delar av landet. Under 1980-talet var folkvandringen från landets glesbygdsregioner mycket stor. Under 1980-talet kom utvecklingen i flera avseenden att likna den vi hade i Sverige under 1950 och 1960-talen. Storstäderna och universitetsorterna växte, landsbygden och de mindre orterna avfolkades. Nu, i mitten av 1990-talet, syns tecken som tyder på att den enkelriktade befolkningsförflyttningen hotar att upprepas. Befolkningsutvecklingen i Sverige under 1995 bekräftar att den regionala obalansen ökar. Endast 9 av landets 24 län kunde redovisa ett högre befolkningstal. Ett genomgående drag är att ljuset släcks i hus efter hus i allt fler byar, småsamhällen och mindre städer runt om i landet. Sverige är på väg att kantra. Den negativa befolkningsutvecklingen, risken för sämre service och den ökade arbetslösheten är inte bara ett problem för skogslänen. Det gäller i lika hög grad Bergslagen och sydöstra Sverige, och det är ett problem också för några av landets större orter. Vi måste förstärka regionalpolitiken och vi måste söka nya vägar. Det behövs också en helhetssyn. Den högre utbildningen måste byggas ut vid de mindre högskolorna, så som riksdagen har beslutat. Småföretagen, som ofta är livsnerven för de mindre orterna, måste ha goda utvecklingsbetingelser. Anslagen till upprustning och underhåll av vägar och järnvägar måste fördelas utifrån det långsiktiga målet att skapa regional balans. Vi måste också lära oss att utnyttja de EU-medel som står till förfogande. Herr talman! Med dagens debatt om den regionala utvecklingen hoppas jag att vi får en framåtsyftande dialog om åtgärder för att hela Sverige skall leva.

Herr talman! Per-Ola Eriksson och jag har mycket gemensamt. Vi kommer bägge från en del av Sverige där frågor om regional balans har varit, och är, oerhört viktiga. Vi känner bägge starkt det engagemang som finns hos människorna i dessa delar av landet. Kampen för regional rättvisa är oerhört viktig där. Vi har inte bara de geografiska rötterna gemensamt. Vi representerar också två partier som har en djup folkrörelseförankring. Socialdemokratin har liksom Centern i högre grad än andra partier satt den regionala balansen högt på dagordningen. Det var också dessa två partier som stod bakom den regionalpolitiska propositionen som förelades riksdagen förra våren. Det var för övrigt ett historiskt tillfälle - aldrig tidigare har Centern och Socialdemokraterna gjort upp om regionalpolitiken. Detta var första gången. Jag är glad för att vi kan ha denna enighet. Det är nämligen en styrka för vårt land och en tillgång i det regionalpolitiska arbetet att våra båda partier engagerar sig i denna fråga. Sett över litet längre tid, och jämfört med andra länder, kan man säga att den svenska regionalpolitiken har varit framgångsrik. Vi har varit bra på att hålla samman vårt land. Om man ser på skillnader i inkomster och den regionala spridningen av dessa över landet, ser man att Sverige i detta avseende tillhör de bästa länderna i världen. I Europa finns det inget land som har så små skillnader som Sverige. Men det finns ett hot - och det hotet är dessvärre alltför verkligt och alltför nära. Den regionala utvecklingen bestäms nämligen ytterst av hur ekonomin och sysselsättningen utvecklas. Sambandet är egentligen ganska enkelt. Tillväxt ger fler jobb och bra befolkningsutveckling. Missväxt ger färre jobb och befolkningsminskning. Vi kan med facit i hand konstatera att den eländesexplosion som Sverige genomgick under början av 90-talet på alla sätt var förödande. Jobben försvann. Titta bara på oss debattörer här i dag. Hur ser det ut i våra hemkommuner? I Per-Ola Erikssons Luleå försvann 5 000 jobb, i Patrik Norinders Kilafors och Tidaholm försvann 1 000 jobb. Sammanlagt försvann nästan 600 000 jobb i Sverige. All den sysselsättningsökning som vi hade åstadkommit under 20 år utraderades i början av 90-talet. Jobben bara försvann. Det är naturligtvis en katastrof, och det är också den absolut viktigaste orsaken och bakgrunden till dagens debatt. I mitt inledningsanförande vill jag peka på fem områden där regeringen på ett snabbt och kraftfullt sätt agerat för att förbättra den regionala balansen. För det första gäller det den ekonomiska politiken. Den bär frukt. I stället för missväxt har vi nu tillväxt. 1995 ökat med ungefär 10 000 jobb. Under de första åren av 90-talet minskade sysselsättningen med 90 000 jobb i skogslänen. Vi talar alltså om helt andra siffror nu i Morjärv och Kilafors än vad vi gjorde i början av 90-talet. Vi talar om plus i stället för minus. Som en noggrann trädgårdsarbetare har regeringen plöjt upp den mark som förtorkat, rensat bort ogräs och öppnat bevattningsfåror som den förra regeringen lät torka igen - allt för att skapa en hög och varaktig tillväxt i hela Sverige. Hela Sverige behövs nämligen om vi skall kunna halvera arbetslösheten. För det andra gäller det regionalpolitiken. Det är en av de få områdena i budgeten som i princip har lämnats orört. Medan andra politikområden har tvingats skära ned, satsar regeringen 4 miljarder kronor på regionalpolitiken. Detta var en del av uppgörelsen mellan Socialdemokraterna och Centern. Detta tycker jag är ett styrkebesked - vi arbetar för regional balans. För det tredje gäller det återflödet från EU:s strukturfonder. Det innebär ett rejält nettotillskott till regionalpolitiken. Det rör sig inte om några småpengar - sammantaget handlar det om i storleksordningen 13-14 miljarder kronor som via EU:s strukturfonder under en femårsperiod satsas i de hårdast utsatta regionerna i vårt land. Det blir möjligt att satsa på tillväxt, och det är t.ex. det som gjort det möjligt för oss att i går besluta om att etablera ett miljö och rymdforskningsinstitut i Kiruna. Institutet är ett unikt samverkansprojekt, till vilket resurser ges från kommunen, från staten och från EU. Totalt handlar det om en gemensam satsning på uppemot 200 miljoner kronor. Vi räknar med att EU kommer att bli den största bidragsgivaren till detta institut för rymd och miljöforskning. Regeringen kommer för sin del att i morgon fatta beslut om institutet. På samma sätt görs nu en stor satsning i en mycket perifer kommun som Pajala, långt uppe utefter den finska gränsen, för högskoleutbildning tillsammans med Umeå universitet. Också detta är ett samfinansieringsprojekt mellan kommun, stat och EU. Regeringen kommer i morgon att fatta beslut också om denna satsning i Pajala. För det fjärde genomför vi nu en av vår tids stora decentraliseringsreformer. Vi för till den regionala och lokala nivån ned beslut om hur EU:s strukturfonder skall användas i Sverige. För alla de 13-14 miljarder som det gäller skall beslut fattas ute i landet. Det är något nytt och spännande för Sverige. Det skall inte ske i Bryssel eller i Stockholm, utan projekten skall bestämmas i Östersund, i Karlskrona, i Visby och i andra orter ute i våra målområden. Decentraliseringen skall också gå vidare. Regeringen kommer i dag att överlämna en proposition till riksdagen om försöksverksamhet med ökat lokalt inflytande över arbetsmarknadspolitiken. Vi gör det därmed möjligt att i ett tiotal kommuner på ett friare sätt utnyttja offentliga medel för att nå bättre effektivitet i arbetsmarknadspolitiken, varvid försäkringskassorna, kommunerna och arbetsförmedlingarna kan jobba närmare varandra. Vi vill sätta människan i centrum. Systemen skall inte hindra en bra användning av resurserna. För det femte går vi nu igenom några av de borgerliga statsrådens försyndelser. Ort för ort, åtgärd för åtgärd granskar vi de regionala konsekvenserna av de många privatiseringar, bolagiseringar och avregleringar som dessa statsråd genomförde. Vi skall ta fram ett bokslut över det ideologiska korståg som signerades av de herrar som sysslade med detta - för de var allihop herrar. Nu gäller det att räddas det som räddas kan. För oss socialdemokrater är regionalpolitiken en del av välfärdspolitiken, men den är också en del av tillväxtpolitiken. Det är självklart att det skall råda jämlika villkor mellan individerna i vårt land men också mellan regionerna. I själva verket är det så att jämlikhet på individnivå förutsätter regional rättvisa. Människor i Östersund och Kiruna skall ha samma rätt till utveckling som de som bor i Stockholm och Vi har också varit oerhört framgångsrika i det arbetet. Den generella välfärdspolitiken har gett människor samma rätt, oavsett var de bor i landet. Man har rätt till sjukvård, rätt till utbildning och rätt till en trygg ålderdom, och det skall man ha oavsett var man bor, såväl i Kilafors som i Morjärv. Den generella välfärdspolitiken har varit det kitt som hållit samman landet. Att slå vakt om det kittet, att hålla ihop en fungerande välfärdspolitik, är oerhört viktigt. Det är en förutsättning för regional balans. Men för oss socialdemokrater är regionalpolitiken i än högre grad en aktiv del av tillväxtpolitiken. För att vi skall klara tillväxten krävs att vi tar till vara kraften i hela Sverige. Varje region i Sverige bär på en tillväxtkraft. Det må gälla skogen och vattenkraften i Norrland eller informationstekniken i Stockholm och Blekinge - i allt detta ligger en kraft som ger tillväxt. Jag ser här stora möjligheter. Den nya tekniken ger nya förutsättningar och skapar möjligheter att förkorta avstånden. Därför behövs regionalpolitiken både ur välfärdspolitisk och ur tillväxtpolitisk synpunkt. Vår tids största utmaning är att ge alla rätten till ett jobb. För att klara det krävs åtgärder på alla politikområden, och i synnerhet krävs regionalpolitik. Vi behöver hela Sverige för att kunna halvera arbetslösheten.

Herr talman! Jag tror att det är viktigt att vi har en bred samsyn i så stora och viktiga frågor som det i dag handlar om, nämligen hur vi skall skapa goda levnadsbetingelser i alla delar av landet. För en tid sedan besökte jag Suokolojärvi, en liten by i Övertorneå kommun. I Emmastugan, byns samlingslokal, mötte jag några av byns invånare en torsdagseftermiddag. De hade en hälsning till riksdagen som löd: Ge oss förutsättningar att utveckla vår bygd, möjlighet att stanna kvar och utveckla företagandet, jordbruket, servicen och kommunikationerna! De hade en önskan att få samma levnadsbetingelser och möjligheter som man har i andra delar av landet. Jag tycker att det är ett berättigat krav. Vi måste ta vara på den skaparkraft som de visade och som också finns runt om i landet i många lokala utvecklingsgrupper. Den har manifesterats många gånger, och den kommer att manifesteras vid lantbruksriksdagen om någon vecka. Det är nu drygt 30 år sedan som den första medvetna satsningen på lokaliserings och regionalpolitik gjordes i mitten på 1960-talet. Många gånger har riksdagen gjort stolta deklarationer om livskraft i hela landet. Man måste ställa sig frågan: Har riksdagens beslut i alla delar skapat livskraft i hela landet? Mitt svar är nej. Vi måste nu söka upp nya områden. Vi måste intensifiera resursinsatserna till utveckling, kompetens osv. Högskolorna utgör en motor i arbetet på att utveckla vad informationstekniken kan ge oss. Vi bör också utnyttja omställningen av energisystemet till att skapa arbete, sysselsättning och nya företag runt om i landet. Jag vill ställa några frågor till arbetsmarknadsministern. Vi har sedan ett par år tillbaka den s.k. Hörnlundmodellen, som innebär att man flyttar resurser från arbetsmarknadspolitiska till närings och regionalpolitiska insatser. Under fyrpartiregeringens tid flyttades 800 miljoner kronor från arbetsmarknadspolitik till regional utveckling. I fjol vidtogs en liknande åtgärd i samband med uppgörelsen mellan Vi behöver också goda kommunikationer för att få livskraft i hela landet. Jag menar att anslagen till underhåll och upprustning av vägnätet måste få en bättre regionalpolitisk profil. I dag satsas stora pengar på några få projekt i vårt land. Öresundsbron kostar på ett enda ställe ungefär 10 år - kanske 15 år - av regionalpolitiskt stöd. Signaler från staten, från statliga företag, från databolag och även från detta hus betyder mycket runt om i landet. I förra veckan skickade Vasakronan ut en signal. Man deklarerade att man skulle sälja sina fastigheter i t.ex. Östersund och koncentrera sitt fastighetsägande till andra orter, framför allt i kustområden. Jag tycker att det är en mycket tydligt illavarslande signal när ett statligt företag säger att den delen av landet inte längre är intressant för företaget. Vilka åtgärder avser arbetsmarknadsministern att vidta med anledning av Vasakronans besked? Jag menar inte att vi skall göra fastigheter till en huvudfråga i denna debatt, men det är viktigt att företag som ägs av staten tar sitt regionalpolitiska ansvar. Om man medvetet säger att man i en viss del av landet inte vill äga fastigheter i framtiden, kan det uppfattas som en signal att man inte tror på den landsdelen, i det här fallet Jämtland. Småföretagen har en särskilt stor betydelse för att skapa livskraft. Det gäller i allmänhet i hela landet, men det gäller i synnerhet i glesbefolkade områden. Goda betingelser för de mindre företagen är av avgörande betydelse för hur vi skall lyckas med den regionala utvecklingen. Jag vet att Anders Sundström sedan många år tillbaka har ett stort intresse för just de mindre företagens villkor. De mindre företagen måste främjas i förhållande till de stora. Det är en grundprincip som vi måste ha. Vi måste medverka till att skapa fler småföretag. Det är de som kan skapa livskraften runt om i landet. Men då behöver vi också regler och förordningar som gör det möjligt för de mindre företagen att utvecklas. En sak som jag vill ta upp är att de förändrade reglerna för momsuppbörden i större utsträckning måste ta hänsyn till de mindre företagen. Den beslutade likviditetsindragningen är förstås en besparing och en förstärkning för staten. Men vi skall också vara medvetna om att det har fått besvärliga konsekvenser för en del företag. För Centerpartiet ligger det ingen prestige i att förändringen behålls till punkt och pricka. Men vi tar ansvar för de saneringsåtgärder som vi medverkar till, även efter genomförandet. Som jag ser det behövs det en förändring av reglerna för att vi skall kunna få en bättre förståelse för och en bättre tillväxt i de mindre företagen. Eftersom jag vet att Anders Sundström har ett stort intresse för de här frågorna vill jag fråga honom om han är beredd att medverka till en förändring av reglerna för momsuppbörd för små företag. Jag och Centerpartiet är det.

Herr talman! Efter Anders Sundströms kärleksförklaring till Centern och Per-Ola Eriksson har mycket vackert sagts i debatten av de föregående talarna om den regionala tillväxtens betydelse. Mycket vackert har också sagts om glesbygdens inneboende kraft och om vad som kan åstadkommas om blott statsmakternas välvilja består. Mycket vackert har sagts om vad det betyder att hela Sverige måste leva. Men mycket litet har än så länge sagts i debatten om vad det i grunden är som får hela Sverige att leva. Låt oss främst konstatera att det i varje fall inte är stöd och bidrag. Senast i raden av dem som konstaterar att de inte har någon långtidseffekt är professor Christer Olofsson i samband med en utvecklingsrapport om näringslivsdynamiken under 90-talet. På punkt efter punkt har socialdemokratin under årens lopp försvårat för företagandet, med höga skatter, med otillräckliga möjligheter att generera riskvilligt kapital och med en arbetsrättslig lagstiftning som osvikligt och effektivt har hindrat företag från att växa och utvecklas. I dag, med närmare en miljon människor utanför den reguljära arbetsmarknaden, har det socialdemokratiska språket förändrats. Motståndet mot företagare märks inte lika tydligt i retoriken. Det finns t.o.m. de som kallar företagaren för en hjälte. Men politiken ligger fast. Sedan regeringsskiftet 1994 har man med bistånd från framför allt Vänsterpartiet lyckats åstadkomma en hel lista med försämringar för företagare. Det senaste som Socialdemokraterna tillsammans med sitt stödparti Centern har lyckats driva igenom är förändrade momsinbetalningsregler som får Företags-Sverige att fullkomligt rasa. Ändå säger Sundström och Eriksson att man företräder en politik för företagande och nya arbetstillfällen. Er trovärdighet är för närvarande mycket låg vad gäller företagsamhet och att nedbringa arbetslösheten. Det enda vettiga måste nu vara att riva upp momsbeslutet. Socialdemokraterna brukar ju gilla återställare. Herr talman! Jag har inte tagit fel på debatt. Jag vet att debatten om småföretagarnas villkor kommer senare. Skälet till att jag i denna regionalpolitiska debatt så starkt betonar företagarens villkor är min övertygelse om och även min personliga erfarenhet av att varje regions, varje kommuns och varje bygds möjligheter att utvecklas ligger i den lokala företagsamhetens och arbetsmarknadens möjlighet att växa och utvecklas. Herr talman! Den regionalpolitik som Anders Sundström och Per-Ola Eriksson står för är regionalpolitik som varken hör 90-talet eller framtiden till. Den vilar på en övertro på en mängd av all sköns stödformer och fördelningspolitiska instrument och ett till intet förpliktande uttalande om en likvärdig standard i hela Sverige. I stället bör en modern regionalpolitik formas av något som kan kallas attraktionspolitik. Det är en politik som bygger på nätverksuppbyggnad, kompetensutveckling, nischtänkande, infrastruktursuppbyggnad och förmågan att skapa ett allmänt attraktivt investeringsklimat. Denna politik skapas underifrån av enskilda människor, kommuner och regioner - inte genom centralstyrda regionalpolitiska bidrag. En strategi för en regionalpolitisk attraktionspolitik är för det första det absolut självklara: att skapa ett gott allmänt ekonomiskt läge - ett ekonomiskt läge där också företagare får möjlighet att tjäna pengar, För det andra: Vidareutveckla infrastrukturssatsningarna på framför allt telekommunikationens område. Det får inte finnas några som helst hinder för företag att etablera sig eller för överföring av kunskap, och det inom hela Sverige. För det tredje: Stimulera nischutveckling. Nischer som ligger rätt i tiden signalerar tillväxt och utveckling. Tydliga exempel på denna lokala och regionala specialisering är utomlands Silicon Valley och i Sverige Gnosjö, Kista eller Åre med turism och data. För det fjärde: Lyft fram den livskvalitet som blir en allt viktigare komponent för att attrahera kompetens och företagsamhet. Här finns en klar dragningskraft till små orter och till landsbygden. För det femte och sista: Utveckla kompetens och kunskapsutveckling i regionalpolitiken. Teknik finns i dag genom ITV för att avsides belägna orter skall kunna tillgodogöra sig högskolans och universitetens utbud utan långa resor. Herr talman! Det är de många människornas initiativkraft, företagaranda och kompetens som kommer att skapa regional tillväxt och utveckling. Det är inte riksdags eller regeringsbeslut om utsprättande av bidrag som kommer att forma framtidens regionala utveckling. Skall nya arbetstillfällen tillkomma är det nu hög tid att rensa bland alla hinder för företagande och ge förutsättningar för svaga regioner att utvecklas utan stöd. Min förhoppning om att Anders Sundström och Per-Ola Eriksson kommer att klara den utmaningen är dock mycket liten.

Herr talman! Onsdagen den 21 februari begärde Centerpartiet en aktuell debatt om regional utveckling. Dagen innan, tisdagen den 20 februari, betalade landets större företagare in förtida moms för första gången. Två veckor senare, tisdagen den 5 mars, var det småföretagarnas tur att betala in moms innan de hade fått betalt av sina kunder. Totalt tog staten ut 8-9 miljarder kronor från företagarna. Bakom det beslutet stod Centern. Jag tycker att det var väldigt bra att Centerpartiet föreslog den här debatten. Centern oroar sig för att befolkningen minskar utanför storstadsområdena. Det är mycket omtänksamt om oss som bor på landet. I debattbegäran skriver Per-Ola Eriksson att det krävs omedelbara offensiva insatser. Det är bra. Nu har vi tillfälle att diskutera vad som verkligen påverkar förutsättningarna att bo och leva utanför städerna i Sverige. Jag hävdar att det handlar om jobb, jobb och åter jobb. I den förra borgerliga regeringen tog man steg mot en utveckling av landsbygden och en regionalpolitik som visade att det finns en skaparkraft på landsbygden. Centern hade då ansvaret för arbetsmarknad och regionalpolitik. Då startade en process. Landsbygden var på väg att erövra initiativkraft och framtidstro. Landsbygden är en viktig resurs. Här bor en tredjedel av Sveriges befolkning. Här kan morgondagens arbetstillfällen i kretslopps och kunskapssamhället skapas. Här får staten hög verkningsgrad på insatta medel för att skapa sysselsättning. Här finns boende och rekreationsmöjligheter med hög livskvalitet. Här är kultur och fritidsaktiviteter mångfacetterade och rikhaltiga. Här finns någonting som är viktigt för framtidsutveckling: individers engagemang och skaparkraft. Här är föreningslivet och demokratin väl utvecklad och rotad. Här hushållar man med resurser i konkret Agenda 21-anda. Här sker IT-satsningar. I bygder som präglats och dominerats av basnäringar ligger framtiden i moderna kunskaper och tekniker. På några få år skapades jobb inom dessa framtidssektorer i bygder som för tio år sedan präglades av stagnation och pessimism. Det visar också att ett rikt föreningsliv och en djupt rotad lokal demokrati i det civila samhället har betydelse för en positiv utveckling av näringsliv och företagande. Det visar att stagnation på nya idéer och nya företag inom nya områden inte är förbehållna högteknologiska växthusmiljöer. Det visar att satsning på utbildning och kunskap är framtiden för bygder som av samhällsdebattörer under många år setts som baksidan av Sverige. Visst har de fel. De hade fel. Det visade sig när den borgerliga regeringen lade fast långsiktiga tillväxtbefrämjande villkor för företagen. Först då blommar landsbygden. Landsbygden visar vägen, stod det i Dagens Nyheter den 1 augusti. Jag tror att det var första gången under min tjugoåriga politiska bana som jag kunde läsa det i en rikstidning. Men nu sprider sig pessimismen igen. Skattehöjningar och återställare avskräcker från nya investeringar. Det finns inget viktigare än tillgång till trygg försörjning och riktiga jobb när det gäller möjligheterna för landsbygden. Då duger det inte att som regeringen och Centerpartiet klämma åt småföretagarna, inte samtidigt som arbetslösheten är 13 %. Det är inte svårt att räkna ut om momsutsugningen har gjort det lättare eller svårare att nyanställa, lättare eller svårare att starta företag, lättare eller svårare att ordna en försörjning för oss landsbygdsbor. Vad är nästa dråpslag mot företagandet? Det är bra att Per-Ola Eriksson i dag i denna talarstol säger att har är beredd att dra tillbaka detta förslag. Varför införde man det över huvud taget? Tänk om Per-Ola Eriksson och Anders Sundström skulle låna pengar på banken två veckor innan de fick sin lön för att betala in dem till staten! Det är ett helt absurt förslag. Ta nu initiativet, Anders Sundström, att ta tillbaka detta tokiga momsförslag! Fru talman! Centerpartiet har nyligen föreslagit ett program för att stimulera kvinnlig företagsamhet. Jag tror att det är bra att satsa på kvinnor. Inte minst på landsbygden har kvinnorna betytt oerhört mycket för utvecklingen. Var finns förresten kvinnorna i den här debatten? Men Centern torpederar sina egna förslag. Det var inte länge sedan som Centern tillsammans med Socialdemokraterna var med och drog ner på lånet till kvinnligt företagande. Skall ni öka det nu igen? Det finns all anledning för Per-Ola Eriksson och Centerpartiet att rannsaka det egna samvetet. Vad tjänar det till att lappa och laga för att hjälpa den ena eller den andra företagargruppen. Med momsindragning blir det sämre för företagen oavsett om de drivs av kvinnor eller män. Utan småföretag blir det inte några nya jobb, och utan jobb blir det inte någon levande landsbygd. Centern har ett ansvar för utarmningen av landsbygden, och det är stort. Ge företagen utrymme att agera med långsiktiga tillväxtfrämjande villkor. Det är vad som behövs för att man skall få en levande landsbygd och för att hela Sverige skall leva.

Herr talman! De regionala skillnaderna ökar igen. Detta är illavarslande. Nu är det kanske framför allt i den offentliga sektorn som vi ser stora nedskärningar. Det gäller landstingen och kommunerna. Vi vet alla att just neddragningarna inom den offentliga sektorn slår ännu hårdare mot de redan svaga delarna av Sverige, t.ex. mot skogslänen. Där står ju den offentliga sektorn för en större del av arbetstillfällena jämfört med hur det är i landet som helhet. Miljöpartiets hållning är att hela landet skall leva. Vi har en helhetssyn som innebär att miljöpartisterna i Stockholm och Umeå är eniga med miljöpartisterna i Storuman och Vingåker om att storstaden inte skall växa mera, inte skall dra till sig fler människor och mer kapital, samtidigt som landsbygden utarmas och avfolkas. Det är kanske den mest grundläggande skillnaden mellan Miljöpartiet och övriga partier. Dagens debatt började för övrigt redan i går morse, har jag märkt. Jag lovar att det inte kommer att bli någon pajkastning. Jag är inte ute efter politiskt gräl med Anders Sundström. Detta kunde man läsa i Norrländska Per-Ola Eriksson avslöjar också för NSD att han i förväg stämt av med arbetsmarknadsministern inför debatten för att det inte skall bli onödigt bråk dem emellan. Det gäller ju att inte störa det etablerade samarbetet mellan partierna, står det i bladet. Är i förväg arrangerade debatter - det slutliga steget från politik till skådespel, eller kanske maktspel - den nya politiska kultur som följer i spåren av samarbetet mellan sossarna och Centern? Ärligt talat tycker jag att det luktar ganska illa. Centern visar ett engagemang när det gäller regionalpolitiken. Men vad har Centern fått ut i de här frågorna? Är Centern ett rent stödparti, eller driver ni i Centern egna frågor i nämnda samarbete? Än så länge har vi inte sett något genomslag för en bättre regionalpolitik. Miljöpartiet menar att det återigen är dags att satsa på decentralisering, på utlokalisering av statliga myndigheter. Det finns några mycket aktuella fall. Just nu planerar t.ex. regeringen att slå ihop Tipstjänst och Penninglotteriet. Detta har skapat en del oro på Gotland, där Penninglotteriet finns i dag. Jag och Miljöpartiet tycker att en naturlig följd av en sådan sammanslagning vore att, tvärtemot gotlänningarnas farhågor, flytta Tipstjänst ut till ön. Speciellt viktigt är det naturligtvis att företagsledningen hamnar på Gotland. Miljöpartiets förslag är att hela företaget flyttas till Gotland. Ett annat aktuellt exempel är Östersund. Regeringen borde skyndsamt utreda möjligheterna för Östersund att få en vettig ersättning när det gäller nedskärningarna inom försvaret. Det är faktiskt rimligt att starka regioner, t.ex. Stockholm, får vara med och ta en del av smällen när vi skär ner inom försvarsorganisationer runt om i landet. Ett annat viktigt förslag i Miljöpartiets regionalpolitik är att vi satsar stort på att bygga upp en stark kooperativ rörelse av småföretag runt om i landet. Vi menar att det finns en enorm kraft som väntar på att bli förlöst för att användas till att bygga upp demokratiska företag som inte bara handlar om lönsamhet utan som också handlar om att sätta andra mål först, t.ex. sociala mål om bygdens utveckling eller om deltagande människor i företagen. Ett led i detta arbete är att stärka de regionala utvecklingscentrum som finns för kooperativa företag. Ronny Korsberg kommer att tala mera om detta senare i dag i småföretagardebatten. En av de mest positiva sakerna under de senaste åren är de s.k. byautvecklingsprojekt som har tagit fart i glesbygden över hela Sverige. Ofta handlar det om eldsjälar, särskilt kvinnor, som kämpar hårt för sin bygd, vilket för med sig ett starkt engagemang. Jag tror att det här är den rätta vägen. Det är i det extremt lokala och i det extremt globala som vi kan hitta framtidens lösning. Vägg i vägg i samma garage eller i samma ladugård kommer grannar att ha sina småföretag. Den ene säljer i huvudsak till dem som bor i kvarteret eller byn, medan den andre via Internet säljer över hela världen. Lokal självtillit är det starkaste vapnet i den globaliserade ekonomin. Det måste vi politiker också inse om vi skall fördela regionalpolitiska resurser för framtiden. I detta sammanhang talas det alltid gott om högskoleutbildningen. Vi kan se hur viktiga satsningar på regionala högskolor varit när det gällt att skapa en regional kompetensutveckling och att få del av ett bredare och modernare tänkande runt om i Sverige. Nu är det dags att ta steget för att kraftfullt få i gång den lokala högskolan integrerad med den regionala, men som betydligt mer än i dag driver egna högskolekurser lika väl som distansutbildningar. Vi kan inte acceptera, hur viktiga de regionala högskolorna än är och har varit, att de resulterar i att vi i varje region får en stad som växer och fungerar, medan resten utarmas. Ett tydligt exempel på det ser vi i Västerbotten. Umeå växer ju och frodas, medan resten av länet tappar befolkning och arbeten. En liknande tanke tycker jag att man också bör satsa på inom storstadsregionerna. Är det alltså inte dags att även lokalisera ut jobb till Akalla och Fittja för att minska segregationen och för att bygga upp mera levande lokalsamhällen?

Herr talman! Dagens debatt är föranledd av att Centerpartiet anser att frågan om regional utveckling har en särskild aktualitet i dag. Per-Ola Eriksson sade inledningsvis att det är en synnerligen alarmerande utveckling och att ljuset nu släcks i hus efter hus. Detta är riktigt. Vi kan konstatera att detta är utvecklingen efter ett år av gemensamt styre av Socialdemokraterna och Centern. Sedan Socialdemokraterna och Centerpartiet slagit sina påsar ihop har det förts en politik som lett till ökade risker för en utarmning av landsbygden och för regionala obalanser. På det regionalpolitiska området pekar kurvorna åt fel håll. Jag avser då inte bara det som vi dagligen kallar för regionalpolitik. Det handlar faktiskt om hela politikfältet. I det politiska beslutsfattandet har man underlåtit att ta nödvändiga regionalpolitiska hänsyn. Det får nu allvarliga konsekvenser i många av Sveriges län och kommuner. Tidigare i debatten har Eva Eriksson och Hans Andersson bl.a. gett ett antal exempel på sådana effekter. Jag skulle vilja peka på ytterligare några exempel. För det första gäller det jordbrukspolitiken. På detta område gick Centerpartiet ifrån den hållning som de förra regeringspartierna tillsammans intog vad gäller detta med att använda EU:s jordbruksstöd fullt ut. Tillsammans med Socialdemokraterna har man på det sättet försvårat svenska lantbrukares anpassning till EU. Detta drabbar svensk livsmedelsproduktion runt om i landet. Möjligheterna att ha ett öppet landskap och bedriva jordbruksverksamhet har försvårats. Detta innebär att ännu fler lantbrukare nu lämnar näringen. Detta i sin tur får givetvis följdverkningar för övrig verksamhet på landsbygden i form av förlorade arbetstillfällen och därmed möjlighet till boende och service. Detta innebär i sin förlängning en direkt utarmning av landsbygden. För det andra gäller det försvarspolitiken. På detta område innebär Centerns och Socialdemokraternas politik en omfattande regementsdöd runt om i landet. Av försvarspolitiska skäl är detta en skadlig politik, och regionalpolitiskt är det ett förödande slag mot olika bygder i vårt land. Jag vill bara nämna ett exempel, nämligen Östersund. Vad kommer det att innebära för denna redan hårt drabbade Jämtlandskommun i ytterligare förlorade arbetstillfällen när man nu avrustar försvarsverksamheten? Det finns ett antal exempel runt om i landet där motsvarande händer. För det tredje gäller det fastighetsbeskattningen. Den nya fastighetstaxeringen i kombination med höjd fastighetsskatt innebär förödande effekter i typiska glesbygdsområden som skärgården. Enskilda människor som har bott och verkat i skärgårdsmiljön kommer nu att kunna tvingas från sina bostäder och sin möjliga utkomst - allt som ett resultat av Centerns och Socialdemokraternas politik på detta område. För det fjärde gäller det avlövningen av statlig verksamhet utan regionalpolitisk hänsyn. Jag vill då nämna exemplet Östersund igen, eftersom jag under åren har engagerat mig något just för Östersund. Minskningar inom polisväsende och tull har minskat antalet arbetstillfällen i regionalt utsatta orter. Östersund är ett sådant exempel. Var finns egentligen den regionalpolitiska analysen när staten sparar? För det femte gäller det flyttbidrag i stället för aktivt arbete med att få sysselsättning i hela landet. Jag måste ställa frågan: Hur kunde Centern ställa sig bakom detta riktade bidrag för att få flyttlassen att rulla in mot städerna igen? Hur Centern kunde ställa sig bakom detta är fortfarande en gåta för mig. Detta är äkta flyttlasspolitik, som vi från historien vet är en av orsakerna till utarmningen av landsbygden. Exemplen är fler, och det är uppenbarligen helt nödvändigt att finna en ny ansats när det gäller regional utveckling och en aktiv politik för en levande landsbygd. Det gäller att vända den negativa trenden. Varje beslut i regeringskansliet och i riksdagen bör åtföljas av en regionalpolitisk analys beträffande vilka effekter beslutsfattandet får för olika delar av landet. Då skulle man kunna få mer av helhetssyn på besluten och undvika beslut som innebär en ytterligare försvagning av landsbygd och regioner. En annan fråga som inte har berörts i debatten och som jag skulle vilja väcka här handlar om en kommundelningsreform. Det handlar om subsidiaritetsprincipen, att få ned beslutsfattandet på lägsta möjliga effektiva nivå, ut bland människorna. För att man skall stärka den lokala utvecklingen och det lokala engagemanget tror jag att vi behöver ha mindre enheter, och vi behöver rulla tillbaka denna kommunsammanslagningsreform till en kommundelningsreform. Det skulle kunna vara ett sätt att ytterligare stärka det lokala engagemanget. Jag skulle avslutningsvis vilja rikta två frågor till arbetsmarknadsministern. Hur ser arbetsmarknadsministern på en särskild regionalpolitisk analysenhet, som verkligen kontrollerar hur de olika besluten slår regionalpolitiskt? Hur ser arbetsmarknadsministern på möjligheten till en kommundelningsreform för att på så sätt stärka det lokala arbetet och det lokala engagemanget?

Herr talman! Jag skall börja med att besvara Per Den första frågan handlade om att använda arbetsmarknadspolitiska medel till regionalpolitiska satsningar. Ja, jag tycker att det är en bra ordning som vi bör fortsätta med. Jag vill samtidigt understryka att vi i samarbete också fört över stora resurser från arbetsmarknadspolitiken till framför allt näringspolitiken. Den andra frågan handlade om en ny fördelning av investering och underhåll i förhållande till 1993 års riksdagbeslut. I fråga om detta bör det ske en justering, så att pengarna på ett bättre sätt fördelas över hela landet. Den tredje frågan handlade om fastighetskapitalets koncentration till storstäderna. Det är oroväckande att såväl det statliga fastighetskapitalet som det privata fastighetskapitalet utgör en mycket stor del av kapitalstocken i Sverige. Jag kommer att inbjuda de stora kapitalägarna i Sverige till ett samtal om detta. Den fjärde frågan handlade om småföretagen och momsuppbörden. I fråga om detta vill jag avvakta och se om detta är ett så stort problem som det beskrivs. Jag är inte riktigt övertygad om det än. Jag har lyssnat på några av de borgerliga talarna, och jag upplever dem som nästan förgrämda. Jag skall börja med det som Patrik Norinder tog upp. Han sade att företagsstöden inte har någon betydelse. Min fråga till honom blir: I vilket land i världen har man lyckats åstadkomma en sådan regional utjämning som vi har i Sverige med den politik som Patrik Norinder företräder? Svara på den frågan. Det andra som jag skulle vilja ta upp gäller kompetenssatsning, vilket Patrik Norinder talade om. Det tycker även jag är viktigt. Vi har skaffat fram 9 000 platser i högskolor, framför allt i små högskolor. Vi skall gå vidare med ytterligare 30 000 platser i nya små högskolor. Men det gäller inte att bara ha platser, utan det gäller att även ha forskningsresurser. Patrik Norinder såg till att forskningsresurser lades i stiftelser. I dessa stiftelser tillsatte Patrik Norinder folk. Hur ser sammansättningen i dessa stiftelser ut? Styrelsemedlemmarna i Kompetensstiftelsen bor i Djursholm, Stockholm, Göteborg, Västerås, Jönköping, och en bor i Karlskrona. Hur många av dessa människor har sina rötter i de små och medelstora högskolorna ute i de perifera områdena i Sverige? Styrelsemedlemmarna i Stiftelsen för strategisk forskning bor i Djursholm, Grenoble, Lund, Helsingfors, Södertälje, Västerås, Stockholm, Göteborg, San Hur många av dessa människor, som Patrik Norinder har gett ansvaret för att hantera forskningen, har sin förankring i de små och medelstora högskolorna och är beredda att satsa forskningspengar? Hade det inte varit bättre att Patrik Norinder, Per-Ola Eriksson, Anders Sundström och några till, som faktiskt lever ute i dessa regioner, också hade varit med och fått säga ett ord i laget om hur forskningsresurserna skulle användas, eftersom Patrik Norinder tycker att det är så oerhört viktigt? Till Eva Eriksson måste jag få säga att jag tycker att hon är fräck. Under hennes tid försvann 90 000 jobb i skogslänen. När Centern samarbetade med de andra borgerliga partierna var det 90 000 back. Det beskriver hon som nästan paradiset. Nu har det tillkommit 10 000 nya jobb i samarbetet mellan Centern och Socialdemokraterna. Det anser hon är en katastrof. Förklara för mig, Eva Eriksson, hur det hänger ihop.

Herr talman! När det är regionalpolitisk debatt i kammaren, brukar det vara glest i bänkarna. Så är det också i dag. Det vittnar om att riksdagens intresse för de regionalpolitiska frågorna kanske inte är särskilt stort. Det gör mig bekymrad. Herr talman! Det var värst vad en del som deltar i denna debatt är grälsjuka, sura och irriterade. Jag avslutade mitt första inlägg med att tala om att vi vill ha en framåtsyftande dialog om en positiv regional utveckling. Men här går talare efter talare upp i talarstolen och ägnar sig åt politisk pajkastning. Är det detta, Dan Ericsson, Peter Eriksson och Patrik Norinder, som ni tycker att Sveriges riksdag nu skall ägna sig åt när vi diskuterar så allvarliga frågor, när år 1995 blev ett förlorat år för stora delar av vårt land. När konjunkturen tog fart i ekonomin fick vi samma effekt som så många gånger tidigare, nämligen att det är universitetsorter och andra större orter som i första hand vinner. Dan Ericsson säger att vi inte har utnyttjat EU stödet. Det är precis det vi gör - Centerpartiets motion bifölls ju. Vi har inte heller accepterat någon fastighetsskatt. Herr talman! Jag vill inte gräla. Jag vill säga mycket tydligt att Dan Ericssons anförande handlade om strunt. Det var ett anförande som var struntprat. Patrik Norinder och Moderaterna skall vara utomordentligt försiktiga med att slå sig för bröstet och säga att de värnar regional utveckling. Moderata samlingspartiet var motståndare till att denna debatt skulle komma till stånd. Beskedet hette: "Avfolkningen av landsbygden har ju pågått i 50 år. Vad är det för nytt som har inträffat? Det behöver vi inte diskutera." Nej, kanske inte det, för det tjänar inte era syften. Jag vill till Eva Eriksson säga att det är bra att hon gav Centerpartiet sitt erkännande för vårt engagemang kring regionalpolitik, landsbygdsutveckling och kvinnornas roll. Jag tackar för det. Men jag vill korrigera Eva Eriksson på en punkt, och det är när hon säger att stödet till kvinnligt företagande har dragits ner. Tvärtom, under vår tid i regeringen inrättades ett stöd på 50 miljoner kronor. Det är i dag 149 miljoner kronor, tre gånger så mycket. Det är fler här i kammaren som kan bekräfta det. Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaren på mina frågor. De tre första upplevde jag som "ja", det fjärde var ett "kanske". Det är ändå hoppingivande. När vi skall forma den regionala utvecklingen är det viktigt att vi tar vara på skaparkrafterna runt om i landet, ger utrymme för företagsetablering, tar vara på kvinnornas entreprenörskap och låter de många utvecklingsgrupper som finns få livskraft och livsrum och få de instrument som de behöver för att skapa jobb. Jag tycker att det är viktigt att använda föreningslivet och folkrörelserna som resurser i det lokala utvecklingsarbetet, att ta vara på de möjligheter som EU-medlemskapet ger till stöd för att skapa utvecklingsbetingelser i alla delar av landet. Stöd till utveckling är inte bidrag, Patrik Norinder, utan det är att skapa likvärdiga förutsättningar i alla delar av landet.

Herr talman! Det är så, Anders Sundström, att Kilafors och Bollnäs har tappat många arbetstillfällen. Småföretagarna har det svårt. Har arbetsmarknadsministern aldrig funderat på orsaken till det? Det är kanske tid för att han gör det. Det är kanske tid för att han funderar på den socialdemokratiska politiken för småföretagarna. Anders Sundström och Per-Ola Eriksson har litet otur. Industriförbundet kom ut med en rapport i dag. Där framgår att man i just småföretagen tappar ytterligare jobb, att det just är de nya momsreglerna som gör det. Anders Sundström säger att han skall avvakta och se om det är ett så stort problem som det beskrivs. Per-Ola Eriksson vill ha en del förändringar, små justeringar, i momssystemet. Det är inte små justeringar vi behöver, utan vi behöver skrota de nya reglerna. Ta bort de nya, återställ de gamla! Återställare brukar Anders Sundström gilla. Man blir litet förvånad när man hör Per-Ola Eriksson här i kammaren förhandla med Anders Sundström om förändring i momsreglerna, regler som han själv har varit med om att besluta. Vi måste se till att företagen får en chans att utvecklas så att regioner och bygder kan stå på egna ben. Med er gemensamma politik går inte detta. Tänk om i företagspolitiken, låt företagen få möjlighet att utvecklas.

Herr talman! Jag är inte förgrämd, jag är arg, Anders Sundström. Jag är arg därför att man för en politik som inte tar till vara enskilda människors förmåga att skapa nya jobb genom företagandet. Jag är arg för det. Jag tycker att ni trampar på min hembygd. I sitt inledningsanförande tar arbetsmarknadsministern Tidaholm som ett exempel. Marbodal varslar i dag 100 personer, inga tjänstemän den här gången, det kommer senare. Vulkan varslar 40. Borealis har problem med sin produktion. Totalt försvinner 200 jobb under 1996. 1 200 personer är utan jobb, drygt 12 %. Arbetsmarknadsministern och Socialdemokraterna lovade i valrörelsen att arbetslösheten skulle vara 5 %. Jag är inte förgrämd, jag är besviken och arg. 28 29 % av ungdomarna i Tidaholm är arbetslösa. Det är en enorm arbetslöshet, ett problem som Tidaholm och många andra landsbygdskommuner lever med. Det är i det perspektivet jag gör mitt angrepp i den regionalpolitiska debatten. Jag tror på landsbygdsutvecklingen, jag tror på enskilda indivers förmåga att skapa någonting. Vi måste ge människor möjligheter att få ett fritt utrymme att ta initiativ och skapa själva. Vi hade en period under 80-talet i Sverige då vi bara satsade på storstadsregionerna, såg till att all kompetens och utveckling fanns i storstadsregionerna. Det var gött av samhällsekonomer och andra samhällsdebattörer. Det misslyckades. Det är väl inte så, Anders Sundström, att Socialdemokraternas regionalpolitik åter skall samla de kreativa krafterna vid brofästet i Öresund eller i Arlandakorridoren? Är det så att en ny återställare är på gång, till 80-talets storstadsregionpolitik? Den återställarpolitiken kommer vi i Folkpartiet aldrig att ställa upp på. Jag är helt övertygad om - det kan jag försäkra - att ingen av de tusentals landbygdsutvecklingsgrupperna eller byalagen kommer att acceptera det.

Herr talman! I sitt inledningsanförande sjöng Anders Sundström en lovsång till EU:s regionalpolitik och till de stödpengar som man får runt om i hela landet för regionalpolitik i Sverige. Den som läser lokala dagstidningar i Sverige i dag lär sig fort vad mål 3, mål 5a och mål 6 är för någonting. I tidningarna ser det ibland ut som om det regnade manna från Bryssel. Så långt kan jag hålla med. Men aldrig står det någonting om att det är våra egna skattepengar som äntligen kommer tillbaka, åtminstone en liten del av dem. Jag tror inte att någon i historien ännu har lyckats hitta på något resursfördelningssystem som dessutom är så genialt ineffektivt som EU:s regionalpolitik. En närmare granskning visar att det hela är uppbyggt för att lagom små doser pytsas ut för att ge maximal medieeffekt. Det är mitt intryck snarare än någonting annat. Vi skickar 2 kronor till Bryssel och får ca 50 öre tillbaka, om vi lägger till ytterligare 50 öre. Men det är inte nog med det. Dessutom håller man på att bygga upp lokala EU-kanslier i varenda svensk kommun, kanslier som sammantaget kostar enorma pengar. Det är pengar som måste tas från skola, från omsorg och från den övriga verksamheten i kommunerna. Förutom detta bygger länsstyrelserna upp kanslier som inte håller på med annat än att söka EU-pengar. Dessutom finns det regionala kommunförbund som anställer specialkompetens som skall snickra åt sig några EU kronor. Alla skall konkurrera med varandra om samma pengar för maximal ineffektivitet och maximalt resursslöseri. Är det verkligen detta som är den vackra morgondagen för regionalpolitiken? Är det så vi skall hantera skattepengarna?

Herr talman! Jag kan förstå att Per-Ola Eriksson känner sig litet trängd i debatten. Det är helt uppenbart. Men det kan inte dölja det faktum att det är Centern och Socialdemokraterna som bär huvudansvaret för den politik som har bedrivits under det senaste året. Jag utgick från det som Per-Ola Eriksson sade, att ljuset nu släcks i hus efter hus. Jag hade då fräckheten att räkna upp ett antal områden där det har förts en politik som har lett till den här effekten. Då får man lägga ansvaret på de partier som bedriver denna politik. Det kan Per-Ola Eriksson inte springa ifrån. När det gäller jordbrukspolitiken, Per-Ola Eriksson, tror jag nog inte att jag har så mycket att lära av er. Ni var ansvariga för omställningsbeslutet 1990 som i sig var förödande för svenska lantbrukare. Det innebar att väldigt många lantbrukare tvingades att lägga ner sin verksamhet. Ni är också ansvariga för att vi inte använder EU-stödet fullt ut. Det ansvaret kan ni inte heller springa ifrån. Jag konstaterar också att Per-Ola Eriksson inte tog upp den enda fråga som jag egentligen ställde direkt till honom. Hur kunde Centern gå med på flyttbidraget som stimulerar flyttlasspolitiken som vi vet var förödande för regionerna och som ledde till utarmning av landsbygden? Herr talman! Jag fick inget svar från arbetsmarknadsministern på min fråga. Jag hoppas att han har tid att ägna också mig några korta sekunder i sitt nästa inlägg och svara på frågan: Hur tänker han jobba med frågan om en särskild regionalpolitisk analysenhet som verkligen granskar och kan korrigera olika politiska beslut som fattas i regeringskansliet för att vi inte skall få sådana regionala obalanser som nu har uppstått under senare tid?

Herr talman! Låt mig först konstatera att Patrik Norinder inte svarade på frågan om vilket land i världen som hade en jämnare fördelning över landet och som bedrev hans politik. Det finns inte något sådant land, det är sanningen. Han kommenterade inte hur många av dem som satt i forskningsstiftelserna som hade förankring i de små och medelstora högskolorna. Tystnaden talar för sig själv. 1 969 jobb. Sedan dess har antalet varit noll. Det är i och för sig ingen bra utveckling, men Patrik Norinder borde ha varit mycket mera upprörd över de 1 969 Anne Wibble var finansminister. Där tappade man 16,7 %. Över 1 000 jobb försvann i Tidaholm under den förra regeringsperioden. Om Eva Eriksson nu är upprörd, hur upprörd var då Eva Eriksson mellan 1991 och 1994? Jag hörde ingenting om det. Det hördes i vart fall inte upp till Piteå, men det kanske hördes i Tidaholm. Jag undrar om Anne Wibble hörde det. Sedan vill jag helt kort till Dan Ericsson säga att Dan Ericsson bara har ett förslag efter sitt våldsamma angrepp. Det är att man skall tillsätta en regionalpolitisk analysenhet. Det är ju ett djärvt förslag. Vi har tillsatt en sådan grupp som ser över de förslag som ni lade fram när det gäller avreglering, bolagisering och privatisering. Det finns en sådan grupp som arbetar med detta. Om den förra regeringen hade följt de beslut som gäller skulle sådana regionalpolitiska konsekvensanalyser egentligen ha gjorts innan man fattade dessa beslut. Nu får vi göra detta i efterhand och rädda vad som räddas kan. Fastighetsskatten är ett problem i några skärgårdsområden. Men om man beskriver fastighetsskatten som en skatt som omfördelar från de svagare regionerna till de starka, då vet man verkligen litet om fastighetsvärden i detta land. Fastighetsskatten belastar faktiskt de regioner där fastighetsvärdena är höga. Det trodde jag att Dan Ericsson visste. Fastighetsvärdena är inte höga i Övertorneå när det gäller det möte som Per-Ola Eriksson var på. Där är inte fastighetsskatten någon stor fråga. Från regionalpolitisk synpunkt är fastighetsskatten i allt väsentligt en skatt som omfördelar just på det sätt som vi vill att fastighetsskatten skall omfördela. Jag tog del av den problembild som Hans Andersson målade upp. Hans Andersson är bra på att beskriva problem, men vilka är då lösningarna? Medlemskapet i EU har ändå gett 12-13 miljarder kronor till de hårdast utsatta regionerna. Jag vill ställa frågan: Tror ni verkligen att dessa pengar hade gått att omfördela i statens budget till de hårdast utsatta regionerna utan ett medlemskap i EU? Hade jag annars i dag kunnat säga att vi satsar 200 miljoner kronor i ett miljö och rymdforskningscenter i Kiruna? Jag tror inte det, och jag tror inte heller att Hans Andersson gör det. Sedan vill jag bara säga till Peter Eriksson att jag faktiskt inte tycker att det är något fel i att jag och Per-Ola Eriksson samtalar också mellan riksdagsdebatterna. Jag tror att Sverige skulle må bra av att vi inte bara möttes och samtalade via talarstolen.

Herr talman! Den absolut viktigaste frågan för hela Sverige är självfallet att vi kan få en ekonomi som är i balans, få ned räntorna och därmed ge lägre skuldbörda för de människor som har lån. De är ganska många i detta land, och de finns också på landsbygden, inte minst inom jordbruket. Vi måste få bort skuldbördan och få långsiktiga hållbara beslut, som sträcker sig över en längre tid än bara en mandatperiod. Herr talman! Till dem som har kvirrat i den här debatten vill jag säga: Ni har visat den minsta viljan för att vara med och ta ansvar och lösa Sveriges ekonomiska problem under de senaste åren. Ni har ställt er vid sidan om och valt den lätta vägen. Ni har ställt er i lä, där det inte behöver blåsa på er. Men vi andra, Centerpartiet och Socialdemokraterna, har försökt att lösa problemen. Från Centerpartiets sida gör vi det därför att vi vet att om ekonomin inte är balans, så är det alltid de svaga regionerna som drabbas hårdast - glesbyden och landsbygden. Det är koncentrationsorterna och spekulanterna som tjänar på en hög inflation och en ekonomi i obalans. Dan Ericsson, vi har inte medverkat till att skapa några flyttlass. Vi har skapat möjligheter för människor att pendla till sina jobb. Det var detta som uppgörelsen mellan oss och Socialdemokraterna medverkade till. Men är det något fel om människor som bor i Stockholm väljer att ta arbete i Arjeplog, vilket ganska många har gjort under senare tid? Vi tycker att man skall hjälpa dessa människor, men Dan Ericsson vill inte medverka på den punkten. Landsbygden sitter på en stor resurs, nämligen energi. Den resursen kommer att bli allt viktigare i framtidens samhälle. Låt oss ta vara på den. Det skapar jobb, utvecklingsmöjligheter och framtidstro för dem som vi mötte uppe i Soukolojärvi för någon vecka sedan.

Herr talman! Jag vill till att börja med tacka för att vi fick möjlighet att diskutera regionalpolitik i kammaren. Jag tror att det är ett område som det är viktigt att vi pratar om, för det är i verklig mening fördelningspolitik. Vad har vi för chans att se till att hela Sverige får leva? Ja, den viktigaste förutsättningen är att vi får ordning på statsfinanserna, och det är vi på god väg att åstadkomma. Jag var i måndags i Sunderbyn i mitt hemlän och mötte där ett antal medborgare. Jag ställde frågan: Vad kostar de lån som ni nu sätter om för era villor? En i salen svarade att han just hade satt om sitt lån till en ränta som var fem procent lägre än tidigare. Det är klart att för honom och hans familj i Sunderbyn betyder det väldigt mycket. Saneringen av statsfinanserna är det viktiga. Det andra är att se till att det som har betydelse, infrastrukturen, kommer hela landet till del. Det handlar om kunskap och kompetens och att de 30 000 platser som vi i regeringskansliet nu jobbar med att ta fram vid högskolorna fördelas över landet, så att de kommer de hårdast utsatta regionerna till del. Det handlar om att se till att de forskningspengar som nu finns låsta i stiftelserna fördelas ut till de högskolor där vissa människor aldrig har gått eller ens besökt, så att de också får del av forskningsresurserna. Vidare handlar det om att se till att investeringar i och underhåll av vägar och järnvägar fördelas på ett sätt så att vi snabbt når också de regioner som ligger perifert i vårt land. Det handlar också om att ta tillvara den nya informationstekniken, som jag tycker är väldigt viktig. Med informationstekniken minskar avstånden, vilket gör det möjligt att jobba på många orter i vårt land och ändå vara med där det händer saker och ting. Det är något som är väldigt viktigt. Jag vill avsluta med att säga att om Sverige skall kunna halvera arbetslösheten, och det skall vi, så måste hela Sverige vara med. Om det är någon som inte är med, klarar vi inte detta. Därför behövs regionalpolitiken, inte som ett bidrag utan som en möjlighet att skapa tillväxt.

Herr talman! Den här debatten blir väl en naturlig fortsättning på den debatt som just är avslutad. Jag kan bara beklaga att det verkar vara ett så manligt intresseområde att diskutera närings och regionalpolitik. Från Folkpartiets sida ställer vi upp med 50 % män och 50 % kvinnor i de båda debatterna. Jag beklagar att inte andra partier gör detsamma. I morse kom siffror från Industriförbundet om småindustrins sysselsättning. De bekräftade det som många har fruktat, nämligen att nu inte heller småindustrin bidrar positivt till sysselsättningsutvecklingen i landet. Även inom småindustrin säger man upp fler än man anställer. Det bekräftar den mycket oroande utveckling som vi har sett, att jobben i Sverige inte ökar utan att det är arbetslösheten som ökar. Vi har begärt denna debatt för att vi själva och andra partier i denna kammare skall redovisa konkreta åtgärder för att främja småföretagen, för vi vet ju att om vi skall få ordning på sysselsättningen, måste de nya jobben komma i de små företagen. Det räcker inte med att älska småföretagen. Man måste också främja småföretagen. Det som vi har sett i konkret politik har ju gått i rakt motsatt riktning. I sitt första skede var regeringen mycket handlingskraftig. Då skedde en rad saker som försämrade för de små företagen. Sedan har den stora passiviteten brett ut sig. Vart jag än kommer frågar småföretagare: Alla säger att de älskar småföretagen, men varför händer inget konkret? Låt oss få besked om detta i denna debatt.

Herr talman! Småföretagens betydelse för den framtida tillväxten och framför allt för sysselsättningen är knappast någon kontroversiell fråga. Tvärtom råder det en total politisk enighet om att småföretagens utveckling är det som avgör om vi kommer att lyckas med att pressa tillbaka arbetslösheten. Därför tänker jag inte uppehålla mig vid de analyser som leder fram till denna gemensamma insikt. Däremot har partierna litet olikartade uppfattningar om hur vi politiskt skall agera för att stimulera småföretagens tillväxt. För min personliga del tycker jag dock inte att skillnaderna är så särskilt stora. Det handlar om gradskillnader snarare än om artskillnader. Det anser jag också vara en viktig och hoppfull utgångspunkt för dagens debatt, eftersom jag är fullständigt övertygad om att breda politiska lösningar är en av de viktiga ingredienserna i en småföretagarpolitik. Det allt överskuggande problemet för småföretagen i dag är inte skatter, riskkapital eller arbetsrätt utan den svaga utvecklingen av den inhemska efterfrågan. Eftersom småföretagen i gemen är starkt hemmamarknadsorienterade, skulle de alltså mest av allt vara betjänta av ökad privat konsumtion. Samtidigt är det ett faktum att det statsfinansiella läget inte lämnar något utrymme för efterfrågestimulans. Den enorma statsskulden och budgetunderskottet är alltså i sig hämmande även för småföretagens utveckling. Även om den strama budgetpolitiken på kort sikt minskar utrymmet för privat konsumtion, finns det tyvärr ingen annan väg att gå. Varje tecken på tvehågsenhet i detta avseende skulle leda tillbaka till den onda cirkel som den svenska ekonomin befunnit sig i under de senaste fem åren. Tack vare regeringens mycket omfattande saneringsprogram börjar vi dock skönja en ljusning. Det faktum att inflationen är under kontroll och att räntorna trendmässigt sjunker ger utrymme för viss optimism när det gäller den inhemska efterfrågan. Sjunkande räntor påverkar dessutom småföretagens kostnadssida positivt. De små och medelstora företagen har lägre soliditet, och därmed också större räntekänslighet, än storföretagen. Om man lämnar den övergripande ekonomiska politiken och i stället går in på de vardagsproblem som en företagare brottas med, är den fråga som ständigt återkommer behovet av fasta spelregler. Det är vad företagarna och de anställda i företagen mest av allt kräver av oss politiker. Det är ett rimligt krav. Vi kräver långsiktighet av näringslivet. Då har de all rätt att i sin tur kräva långsiktighet i form av fasta spelregler från regeringens och riksdagens sida. Problemet är bara att fasta spelregler bara kan åstadkommas genom bredast tänkbara uppgörelser. Det ligger i sakens natur att sådana uppgörelser bara kan träffas om alla inblandade är besjälade av att hitta rimligt avvägda förslag som man kan stå för under en lång tid. Från min och regeringens sida är vi beredda att när som helst sätta oss ned för att föra en sakdiskussion. När jag talar om fasta spelregler för småföretag är det tre områden jag tänker på. Inom skattepolitiken är det framför allt utdelningsbeskattningen, och under senare även momsen, som varit i blickpunkten. Utdelningsbeskattningen i den tappning som genomdrevs under den förra mandatperioden, var icke acceptabel för oss socialdemokrater. Redan när förändringen genomfördes gjordes detta mycket klart. Däremot är vi beredda att hitta en lösning som ger effekter just för småföretagen. Därför avsatte också regeringen en ram på två miljarder kronor för skattelättnader riktade mot små och medelstora företag. Den utredning som pågår avseende företagsbeskattningen har fått som tilläggsdirektiv att särskilt titta på utdelningsbeskattningen. När det gäller momsen har debatten under den senaste månaden varit mycket het. Det förtjänar måhända att påpekas, att den utredning som föregick riksdagens beslut angående momsuppbörden tillsattes av, och fick sina direktiv från, den förra regeringen. Den nuvarande regeringen gjorde ett antal förändringar i förhållande till utredningens förslag, vilka innebar lättnader för de minsta företagen, eller närmare bestämt för 93 % av alla företag. Jag kan inte påstå att de förändrade reglerna för inbetalning av momsen var något som regeringen längtat efter att genomföra. Vi har inte heller längtat efter att göra indragningar i a-kasseersättningen, sjukersättningen, pensionerna, bidragen till barnfamiljerna och alla andra områden där vi tvingats till besparingar sedan hösten 1994. Alla grupper i samhället måste bidra till budgetsaneringen. Företagen kan inte lämnas utanför. Regeringen bedömer inte att den nya reglerna för momsredovisning kommer att få de omfattande konsekvenser som nu målas upp. Vi kommer emellertid att följa utvecklingen mycket noga, och skulle det visa sig att det krävs justeringar, får vi ta ställning till detta senare. Herr talman! Arbetsrätten är ytterligare ett område där det finns behov av stabila spelregler. Det bästa sättet att åstadkomma detta är att parterna på arbetsmarknaden tar ansvar för hur reglerna skall utvecklas. Den av regeringen utsedda arbetsrättskommissionen arbetar nu med frågan, och har nyligen fått förlängd tid för sitt arbete - allt i syfte att hitta en långsiktigt hållbar lösning. Det tredje område som jag skulle vilja ta upp under rubriken fasta spelregler är konkurrensfrågorna. Där har regeringen tagit ett antal initiativ. Flera av förslagen har betydelse för de små och medelstora företagen. Regeringen kommer under de kommande åren att ha anledning att återkomma med konkreta förslag när de utredningar som nyligen tillsatts levererar sina förslag. Som jag inledningsvis sade, finns det inget utrymme för några ofinansierade satsningar i nuvarande ekonomiska läge - inte ens för småföretag. Dock har regeringen, inom de ramar som givits, genomfört flera angelägna förbättringar när det gäller exempelvis kapitalförsörjning, teknikspridning och kompetensutveckling för småföretagen. För vissa branscher - som turistnäringen, som ju är en utpräglad småföretagarbransch - har regeringen lagt fram särskilt riktade förslag. Ett annat område som jag vill peka på är byggsektorn. Det sysselsättningsstöd på närmare sju miljarder kronor som riksdagen, på regeringens förslag, fattat beslut om, har inneburit en stimulans för alla typer av företag inom denna sektor. Eftersom det finns en självfinansiering för dessa sju miljarder kronor, så kan jag informera om att vi, när vi nu stämmer av de bidragsbeslut som gjorts ute på länsstyrelserna, har en åtgärdsvolym inom denna sektor som omfattar 36 miljarder kronor. Det mesta av detta kommer att falla ut 1996. Herr talman! Jag hoppas att jag med denna inledning har angivit en konstruktiv ton i den debatt som nu följer. Jag tycker att det är en viktig debatt, och jag hälsar med tillfredsställelse att den har kommit upp i kammaren. Det är, som jag redan inledningsvis sade, min övertygelse att det finns mer som förenar än som skiljer över partigränserna när det gäller småföretagens utveckling.

Herr talman! Företagarna är vår tids hjältar. Det är inte Mona Sahlin som ursprungligen har använt detta uttryck, men hon har ställt sig bakom det. Då lät de interna fördömandena inte vänta på sig. LO-chefen Bertil Jonsson sade i en intervju i Veckans Affärer strax efteråt att det finns partier med samma åsikter som Mona Sahlin, t.ex. Folkpartiet. Widar Andersson har för övrigt drabbats av ungefär samma stigmatisering. Jag läste ett uttalande av Kenth Petterson i Handelsanställdas förbund, där han konstaterade att det finns partier som har samma åsikter som Widar Andersson, t.ex. Folkpartiet. Jag tillhör dem som uppskattar tal av den typ som Jörgen Andersson här gav prov på i fråga om behovet av breda uppgörelser. Men problemet är att innan socialdemokratin kan träffa breda uppgörelser, måste man först träffa uppgörelser internt. Dessa uppgörelser blir inte särskilt bra för Sverige. Jag läste en TT-intervju i går med en av Jörgen Han talade om målet att halvera arbetslösheten, och menade att det var väldigt viktigt. Han sade att vi har bundit oss vid masten för att klara det målet. Den bilden är ju hämtad från den grekiska mytologin. Odysseus band sig vid masten för att inte låta sig lockas att styra in på de steniga, grunda vattnen. Men problemet med Socialdemokraternas politik så här långt efter regeringsskiftet 1994 är ju att ni gång på gång har låtit er lockas av Kenth Peterssons och andra traditionalisters lockrop. Ni har försämrat villkoren för de företag som, vilket ni egentligen inser, kan skapa de nya jobben. Låt mig ta upp ett par av de punkter som Jörgen Andersson nämnde. Först till detta med dubbelbeskattningen av aktieutdelningar. Det var, säger Jörgen Andersson, inte acceptabelt för socialdemokratin att avskaffa denna. Men vad den frågan handlar om är ju det livsviktiga riskkapitalet. Det handlar om att få fram en på marknadens villkor fungerande riskkapitalförsörjning. Genom att man återinfört dubbelbeskattningen har man ju slagit sönder den början till en uppbyggnad av en fungerande riskkapitalmarknad som den förra regeringen inledde. När det gäller arbetsrätten säger Jörgen Andersson att det bästa sättet är att se till att parterna kommer överens. Varför skulle det vara det bästa sättet? Varför skall vi just på detta område gå in för en korporativistisk beslutsmodell i Sverige och överlåta till intresseorganisationer att bestämma? Den stora uppgiften för oss politiker är ju att ställa oss på deras sida som inte har något jobb. Då är det inte alls säkert att det är just facken - som ju allt oftare talar om att de ser som sin huvuduppgift att försvara villkoren för dem som har jobb - som är de bästa att komma överens om villkoren för arbetsrätten. Jag kan inte - det har jag sagt förut från den här talarstolen - förstå att Centern har accepterat att bli ett sådant stödparti åt den här regeringen. Det var ju faktiskt den förre arbetsmarknadsministern som tillsatte Arbetsrättskommittén, som avsattes av den nye arbetsmarknadsministern. Nu har man överlåtit detta till arbetsmarknadens parter. Nej, det räcker inte med att säga att man älskar småföretagen; man måste också främja småföretagen. Då har vi lagt fram konkreta förslag: en fungerande riskkapitalmarknad genom slopad dubbelbeskattning, sänkt arbetsgivaravgift och reformer av arbetsrätten. Jag tycker att det är bra att näringsministern tar upp konkurrensfrågorna, men i praktiken har ju Socialdemokraterna ofta varit ganska passiva på det området. Till sist vill jag ta upp detta om mervärdesskatten och de nya reglerna. Jörgen Andersson har tidigare här i talarstolen väckt vissa förhoppningar och sagt att man för en dialog med finansen. Men i praktiken blev det bara en monolog, därför att finansen sade nej. Då backade Jörgen Andersson och sade att det tyvärr inte går att göra någonting. Nu antyder han återigen att det kanske finns någonting att göra. Men vi har ju på detta område sett att det i praktiken inte går att lita på de signaler som kommer från Socialdemokraterna om att man är beredd att vidta positiva åtgärder. Jag vill återigen ställa frågan: Vilka konkreta löften har näringsministern med sig i dag? Vad kan vi säga till de småföretagare som känner att alla nu pratar om hur bra och hur viktigt det är med småföretag men att väldigt litet händer i praktiken? Vi politiker har ett gemensamt ansvar för att nu visa för den här gruppen, som är så strategisk om vi skall få fram de nya jobben, att vi har förstått de villkor som de arbetar under. Hittills har ju deras gemensamma känsla varit att politikerna inte har förstått det.

Herr talman! Sverige är återigen på väg in i en finanskris, som kanske är av ännu större format och har ännu större effekter än den som vi nu delvis lever i. Ett bevis för detta är att vi trots en av de kraftigaste högkonjunkturerna sedan andra världskriget tvingas registrera arbetslöshetssiffror på rekordnivå. Det kostar inte bara samhället stora belopp, utan det är också en personlig tragedi för många. Exportindustrin går visserligen som tåget, beroende på valutans nedskrivning, men hemmamarknadsindustrin och handeln har mycket stora problem. Nya höga löneavtal som tillkommit efter konflikt har dessutom förvärrat läget. Det här är inget nytt fenomen för oss i Sverige, utan det har vi levt med i mer än ett kvartssekel. Genom upprepade devalveringar har vi låtit oss duperas och trott att vi har fixat det hela. Men verkligheten kommer och visar att vi har rutschat ned från att ha varit det tredje rikaste landet i världen. Nu sladdar vi bland de sista i OECD-statistiken. Hur skall vi då klara oss ur den här knipan? Ja, vi moderater har angivit en politik som skulle kunna leda landet till pånyttfött välstånd. I Moderaternas program utgör, som bekant, företagens villkor en grundbult. Den enda ljusglimten i dag jämfört med tidigare är att samtliga partier nu sjunger företagens lov, och då är det speciellt de mindre och medelstora företagen som hyllas. Det är de som skall lyfta oss ur det ekonomiska träsket. Det är företagen och företagarna som skall ge oss välståndet åter. Det är där jobben skall skapas, heter det. Men hur vackert man än sjunger om småföretagens förträfflighet, kommer ingenting att hända om inte riksdagen också i handling visar att man menar allvar med lovsångerna. Under min korta tid som riksdagsledamot har jag förbluffats över hur lättvindigt och verklighetsfrämmande riksdagsmajoriteten har behandlat företagarnas, särskilt de mindre företagarnas, situation. Antingen förstår man inte hur en företagares vardag ser ut, eller också ger man tusan i honom eller henne. Företagare är inte annorlunda än någon av oss. De är av kött och blod. De har känslor. Om de då ser att man metodiskt, år ut och år in, bara driver en form av översittarpolitik och suger ut dem blir det inte bra. Den borgerliga regeringen införde en hel del bra förändringar, och det bevisades också av att företagarna då tyckte att företagsklimatet hade börjat förbättras. Vi såg en gryende optimism. Nu visar enkäterna på samma sätt att det är på väg nedåt. Här har redan från talarstolen citerats de uppgifter som står i tidningen i dag om att det är ökad arbetslöshet framför allt bland de mindre företagen. Näringsministern säger att det inte är någon artskillnad på synpunkterna bland de olika partierna utan att det är en gradskillnad. Det kan jag inte instämma i. Jag kan inte förstå att det kan vara företagarvänligt att införa t.ex. den nya momsredovisningen. I skatteutskottet här i riksdagen försökte vi förklara för riksdagsmajoriteten att detta var vansinnigt, att det skulle drabba de mest sårbara företagen, med låg soliditet och med långa betalningstider. Men icke sade Nicke! Ingen ville lyssna på oss, och nu sitter vi där. Nu börjar man säga att vi skall avvakta och se hur det hela utvecklas. Det är ingenting att avvakta, och det är bara att ändra detta, om man menar allvar med att man skall satsa på företagen. Herr talman! Jag har talat om att vi i grunden måste förbättra småföretagarnas vardag, och det kan vi bara göra om vi förstår hur det går till på riktigt i ett företag. Vill vi att företagen skall växa och skapa nya arbeten kan vi inte göra som riksdagsmajoriteten har gjort - den riksdagsmajoritet som består av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och/eller Sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde har bl.a. följande beslut fattats: Kvittningsrätten för nystartade företag har slopats. Fastighetsskatt på butiker och kontor har återinförts. Fastighetsskatten har höjts. Arbetsgivaravgiften har höjts. Dubbelbeskattning av riskkapital har återinförts. Provanställningstiden förkortas till hälften jämfört med under den borgerliga regeringen. Det gäller vidare möjligheten att vid neddragningar undanta viss viktig personal från turordningen och nu senast en ändrad uppbördsmodell för momsen, som innebär att man på ett bräde drar in 9 miljarder kronor till staten, för att tjäna 500 miljoner kronor i ränteintäkter för staten. Det skall betalas av någon. Av vem? Jo, av företagen. Om man nu skall lyssna på de här lovsångerna om att man älskar företagen, får man också tänka på det gamla ordspråket: Den man älskar agar man. Men jag tror att de svenska företagen skulle vilja ha litet mindre passionerad kärlek och ett litet mer realistiskt förhållande. Låt oss därför återställa återställarna! Låt oss konkret börja med att ändra momsreglerna! Det skulle vi kunna göra rätt snabbt. Vi skulle kunna ändra arbetsrätten, vilket inte kostar någonting. Att ta bort dubbelbeskattningen av riskkapital skulle vara en bra signal. Vi skulle kunna avskaffa företagsstödet och sänka arbetsgivaravgifterna. Kan vi i dag få höra hur regeringen och Centerpartiet ställer sig till detta? Kom loss! Det är bättre sent än aldrig.

Herr talman! Jag tycker att det var ett bra initiativ av Folkpartiet att begära den här särskilda debatten om småföretagens villkor. Alla partier här i riksdagen har betonat småföretagens stora betydelse, och därför känns det bra med den här debatten. Vem älskar småföretagen? Den frågan ställde Aftonbladet i söndagens ledarspalt, och jag tycker att skribenten var mycket klarsynt. Där poängteras att det krävs ett nytt klimat och en ny förståelse. Skall småföretagarna göra jobbet måste det ske på deras villkor. Bakom varje företag finns det en företagare. Vad är det då som driver människor att bli företagare? Är det längtan att bli rik eller drömmen om makt? Nej, det är det mycket sällan. Det är i stället lusten att förverkliga en idé, skapa något eget eller genomföra ett livsprojekt. Det blir ett sätt att leva. I drivkraften ligger också att företagarna vill ha frihet och svängrum och att de vill känna att de kan påverka, fatta beslut och ta ansvar. Men de behöver samtidigt en viss trygghet. Hon eller han behöver ha fasta spelregler, lättare att låna i bank och möjlighet att bygga upp eget kapital, och han eller hon behöver slippa en del av blankettkrånglet och få enklare att anställa folk. Det här landet behöver fler företag och fler företagare. Man kan inte kommendera någon att bli företagare, men man kan skapa ett företagarklimat som stimulerar till företagande. Den borgerliga regeringen genomförde en rad åtgärder som var positiva för företagare. Tyvärr återställdes en del av dem när Socialdemokraterna kom till makten, t.ex. slopandet av dubbelbeskattningen, den ändrade arbetsrätten, slopandet av kvittningsrätten m.m. Detta var till men för småföretagsutvecklingen. Centern har sedermera medverkat till att kvittningsrätten har återinförts. Vi har också medverkat till att införa riskkapitalavdraget, till att egenföretagarna får del av mål 4-medlen, till fler platser till högskolan, till stimulans till kvinnligt företagande osv. Men det finns många frågor som långsiktigt måste lösas för att småföretagandet skall komma att bli bra. Av den anledningen har vi inom Centern en arbetsgrupp, som jag leder, för att ta fram ett nytt småföretagarprogram. Där prövar vi en massa olika möjligheter till att förbättra företagarklimatet. Det gäller t.ex. arbetsrätten. Det har sagts här tidigare: Det måste bli enklare att anställa folk när de behövs. Det måste underlättas för de arbetslösa att komma in på arbetsmarknaden. Vissa tillväxthämmande skatter och avgifter måste sänkas igen. Dubbelbeskattningen måste t.ex. avskaffas. Det finns också en rad regler för de s.k. fåmansbolagen som måste ändras. Vi måste klara kapitalförsörjningen till företagen. Vi har där vår företagsgaranti, men också SAF:s garanti kan vara värd att pröva. Vi måste förbättra de kompetenshöjande åtgärderna så att vi kan gå i spetsen här i landet med bra utbildningar på gymnasienivå och på högskolenivå, men också utbildningar för företagare. Vi har utbildat väldigt många löntagare här i landet, men vi har utbildat få företagare, och detta måste ändras. Vi måste få till stånd en attitydförändring. Vi måste underlätta för uppfinnande amatörer. De har det i dag svårt att finansiera sina olika idéer. Det krävs också en enklare administration. Vi måste klara företagarnas sociala situation. Inte minst gäller det akassan för egenföretagare. Detta är ett stort problem. Vi måste få fram nya jobb i den privata tjänstesektorn. Jag tycker att Folkpartiets förslag från i helgen var intressant. Vi tänker i samma banor som Folkpartiet angav där. Vi måste också få bort onödigt krångel och byråkrati. Det här är några av de frågor som vi diskuterar i vår grupp, och de är frågor som pockar på en lösning om vi skall få ett bättre företagsklimat. Jag tycker att Lars Leijonborgs anförande gick i samma stil. De frågor det handlar om måste få en lösning, och vi är beredda att diskutera dessa frågor mycket seriöst. När det gäller den aktuella momsfrågan härrör sig förslaget från den utredning som tillsattes av den borgerliga regeringen. Utredningen färdigställdes först efter maktskiftet. När utredningsförslaget presenterades ansåg vi i Centern att det var ett dåligt förslag, men vi valde att försöka förändra det. Vi lyckades också få till en förändring, nämligen för gruppen upp till 1 miljon kronor och för gruppen upp till Det skall också sägas att detta ärende ingick i det totala saneringspaketet med besparingar och stimulanser. Saneringen av ekonomin har betytt mycket för både kronkurs och ränta. En stabil ekonomi med låg ränta är också den bästa hjälpen för både företagare och enskilda. Men jag har stor förståelse för de problem som momsbeslutet har inneburit för företagarna, och det har också statsrådet uttryckt. Jag förutsätter att regeringen noggrant tittar på dessa konsekvenser och kommer med en revidering av beslutet. Från Centern är vi utan prestige villiga att ställa upp för att ompröva det. Som jag tidigare redovisat finns det många andra frågor som måste få sin lösning. Jag skulle vilja fråga näringsministern om han är villig att medverka till en reformering av arbetsrätten så att det blir lättare att anställa personal. Jag vill också gärna fråga näringsministern om han är villig att medverka till att avskaffa dubbelbeskattningen, så att det blir lättare att få fram riskkapital till företagen. Vi behöver många miljarder för investeringar framöver, och detta vore ett bra sätt att få fram det. Att vi nu prisar småföretagen får inte bara bli en läpparnas bekännelse. Skall vi klara tillväxt, sysselsättning och välfärd måste det till konkreta åtgärder.

Herr talman! Alla talar vi om att stödja de små företagen, men det görs inte så mycket för att lösa de verkliga problemen. Jag har ganska mycket kontakt med verkligt små företag, och jag vet, kan jag nog säga, vad de behöver och önskar. En viss fri debattör har utnämnt småföretagarna till vår tids hjältar. Det visar på ett ganska konkret sätt hur debatten förs och att det mest handlar om politisk retorik. De konkreta förslag som läggs fram handlar om att skattesubventionera hemtjänster. Det gick inte så bra i Danmark, och jag har svårt att tro att det skulle gå bättre i Sverige. Den smått naiva tron på att detta skulle lösa landets problem är förödande för en seriös debatt. Införandet av ett s.k. riskkapitalavdrag är ett slag i luften för småföretagen. Men det är klart: För skatteplanerarna ökar det möjligheterna ganska radikalt. Jag skulle också vilja säga att riskkapitalavdraget faktiskt är ett slag i ansiktet på dem av landets småföretagare som vi kallar för försörjningsföretagare, dvs. sådana småföretag som bildas för att trygga enskilda personers försörjning. De är oftast företag där en till tre personer är verksamma. Dessa företag är inte i första hand intresserade av att växa. De måste visas en helt annan respekt än den de visas i dag. Riskkapitalavdraget riktar sig inte till dessa företagare utan till kapitalplacerare. Det skall bli intressant att se en eventuell utvärdering av detta beslut. Hittills har jag inte hört någon utanför denna kammare uttala särskilt mycket positivt om det införda riskkapitalavdraget. Det och de ständiga angreppen på arbetsrätten tillhör mer den politiska retoriken och handlar mindre om verkligheten. Så till den diskussion som föranlett dagens riksdagsdebatt: de nya momsredovisningsreglerna. Redan när frågan behandlades i skatteutskottet föreslog Det skulle underlätta för de små och medelstora företagen, och det skulle ge viktiga och riktiga signaler till dessa. Vi välkomnade därför näringsministerns uttalande om att han var beredd att titta över momsredovisningsreglerna. Tyvärr hade inte näringsministern informerat pappa finansministern och fick tydligen bakläxa av Finansdepartementet. Tillsammans med Centern och Miljöpartiet framhärdar Socialdemokraterna i momsfrågan med nästan total okänslighet för företagens argument. Man hänvisar till det statsfinansiella läget. Vänsterpartiets förslag skulle minska statens inkomstökning från 450 miljoner kronor till 390 miljoner kronor. Det statsfinansiella läget skulle alltså förvärras med 60 miljoner kronor. Att i det perspektivet tala om statsfinansiella problem är enligt vår uppfattning att överdriva problemet, och det tyder på att det handlar mer om prestige. De partier som säger sig vara småföretagsvänliga har knappast rent mjöl i påsen. De borgerliga partierna visade inte någon förståelse för företagen när de utformade dagens groteska skatteregler för småföretag. Det är intressant att höra Carl Erik Hedlund tala om bra förändringar och sedan ge exempel från skattepolitikens område. Trots att man fortsätter tala om förenklingar genomför man i praktiken något helt annat. Detta är alla överens om. Hur agerade t.ex. den borgerliga regeringen när parfymskatten togs bort? Visade den någon större förståelse för de små företag som drabbades stenhårt av den dåvarande regeringens okänsliga agerande? Jag skulle vilja kalla det agerandet för ren konfiskation av småföretagens medel. Vad föreslår då Vänsterpartiet? Låt mig börja med att läsa ett litet citat: Vi vill att statens satsningar på att utveckla och förnya näringslivet blir mer tillväxtinriktade. Vi föreslår därför kraftigt ökad satsning på eftertraktad såddfinansiering, dvs. tidig högriskfinansiering av avancerade affärsutvecklingsprojekt och en omfattande satsning på näringslivsrelevant forskning och utveckling. Dessutom föreslås en regional stödpolitik som mer än i dag inriktas på företag med växtförmåga. Det här skulle faktiskt kunna vara taget från vår motion om riskkapital, där vi skriver ungefär samma sak. Vi föreslår där ett aktivt stöd till företag med utvecklingspotential. Men citatet var från NUTEK:s tidning Småföretag och utveckling. Den debatt som företagarnas riksförbund drog i gång genom att kräva att allt företagsstöd, både direkt och indirekt, skall tas bort - och som var ovanligt osaklig - visar att småföretagen inte behöver några ovänner med sådana s.k. Ingenting förändras av sig självt, och för att utveckla småföretagen behövs såväl starta-eget-bidrag som riskkapitalförsörjning. Vänsterpartiet har här i riksdagen lagt fram förslag om såväl riskkapitalförsörjning som kreditstöd för att underlätta småföretagsutveckling och för att mildra effekterna av det höga ränteläget i landet. Hittills har våra förslag mötts med total tystnad. Vi har dessutom föreslagit skattelättnader för enskilda firmor och handelsbolag genom att lägga fram förslag om att de första 40 000 kronorna skall undantas från egenavgifter, detta för att underlätta avknoppningar och stimulera till ökad företagsetablering. Vänsterpartiet är det enda parti som lagt fram konkreta förslag för att underlätta för de verkligt små företagen. Vi är också de enda som har ett företagarperspektiv och inte ett placerarperspektiv när vi talar om småföretag. Med företagarperspektiv menar vi att vi ser till företagets möjligheter och inte till hur vi skall subventionera kapitalägare. Här står vi ensamma. Samtliga andra partier i denna församling är mer intresserade av kapitalplacerarperspektivet.

Herr talman! Det är alltid positivt med debatter som handlar om något konstruktivt, något som syftar till att få fart på sysselsättningen. Särskilt när det handlar om att få fart på småföretagsamheten deltar vi gärna i debatten. Väldigt mycket har redan sagts om de problem som finns och om konkreta åtgärder för att komma till rätta med bekymren. När man lyssnar på debatten känns det litet grand som att vi inbillar oss att de här jobben och de här företagen uppstår med någon sorts automatik bara för att vi står här i talarstolen och diskuterar var vi skall dra gränser och vilka stöd vi skall ha och inte ha. Därför gladde det mig när Jörgen Andersson sade att det faktiskt är efterfrågan som styr om det blir några företag eller inte. Precis så är det. Är det ingen som vill ha de tjänster eller produkter som någon vill tillverka så blir det ingen företagsamhet alls. Vad är det då som styr utöver det? Självklart finns det regelverk och attityder runt företagandet som påverkar möjligheterna att bedriva företag, även om efterfrågan finns. Jag skulle vilja peka på några områden där jag tror att vi kan göra en del från den här församlingen. Det första är attityderna till företagandet som sådant. Som jag nämnde får man en känsla av att vi tror att vi kan reglera fram detta. Men i själva verket måste vi försöka se till att villkoren för företagare blir rimliga och att vi uppskattar det som görs. Vad är det som gör att det är så annorlunda t.ex. i den trakt jag kommer ifrån, Småland? Varför har man i t.ex. Anderstorp och Gnosjö en så låg arbetslöshet, och varför har man så många företag? Kan det bero på attityderna till företagandet, att det är tillåtet att vara företagare, att det är helt accepterat att hålla på med företagsamhet och att sysselsätta sig själv? I andra delar av landet kan det tvärtom vara så att man betraktas med misstänksamhet. Jag har själv i många år bedrivit verksamhet i mindre skala och har många gånger mött just den attityden: Är du företagare? Då är du nog litet halvskum! Man får alltså icke ta hand om sin egen sysselsättning! Det finns således ett stort arbete att göra när det gäller attityderna, och där betyder regelverket ganska mycket. Det får inte vara så att vi överkontrollerar verksamheten. Det är indirekt en signal om att företagare måste kontrolleras eftersom de nog har någonting konstigt för sig. En klar förenkling av regelverket skulle ge rätt signaler om att det är accepterat att vara företagare. Det andra jag vill peka på är det beskattningssystem vi har i dag. Jag tycker att man kan lyfta in skatteväxlingsidéerna i det här sammanhanget. I dag är nästan all den skatt vi tar ut skatt på arbete. Om vi i stället flyttade skattetyngdpunkten från arbete till något vi inte är så intresserade av att ha, nämligen utsläpp, för stor åtgång av ändliga resurser osv., skulle man gynna dem som har företag och som har efterfrågan men som ändå av kostnadsskäl inte kan expandera. Där är det inte oväsentligt hur vi skapar regelverk i den här församlingen. Jag tror det är oerhört viktigt att vi inser att den beskattning vi har i dag leder till väldigt negativa konsekvenser, framför allt för små företag. Ett företag med 20 anställda kan ha råd med ytterligare en anställd bara vi sänker arbetsgivaravgiften med 5 procentenheter. Det är väldigt enkelt att räkna ut vad det ger för utrymme. Det tredje området jag skulle vilja lyfta upp i det här sammanhanget är det gemensamma ägandet, som också togs upp av Peter Eriksson i den tidigare debatten. Alla människor är inte enskilda entreprenörer. Alla människor klarar inte trycket och arbetsbelastningen att själva driva igenom en idé och dra i gång ett företag. Men tillsammans med andra kan man söka stöd och finna stöd. Jag talar om det medarbetarägda företagandet, det kooperativa företagandet. Det finns i dag ett tjugotal kooperativa utvecklingscentrer i landet vars uppgift är att ge råd, stöd och hjälp både vid starten och under igångsättningen av gemensamt ägda företag. Det här är en resurs som i dag är oerhört underutnyttjad. Man har ett mycket litet anslag på ungefär 61⁄2 miljon för alla dessa 20, och uppgifterna ökar ständigt. Inte minst har EU medlemskapet gjort att arbetsbelastningen har ökat. Det skulle vara till mycket stor hjälp om vi höjde anslaget och såg till att det blir fler rådgivare som kan hjälpa människor att starta företag med andra mål, t.ex. sociala mål, att behålla företaget i en viss region eller att ha ett större inflytande över sitt arbete. Man skulle också via dessa utvecklingscentrer kunna förmedla de lån som finns till bl.a. kvinnligt företagande och till nyföretagare. Det skulle också ge en stor effekt, eftersom de instanser som i dag sysslar med rådgivning till nyföretagare kanske inte alltid har förståelse för den kultur och den idé som ligger i det gemensamägda företagandet.